Herr talman! De mindre företagen, deras situation och framtidsmöjmedelstora ligheter har debatterats här i riksdagen i många år. Från de icke-socia — företagens utvecklistiska partiernas sida har under en rad av riksdagar påyrkats stimu = ling, m.m. lerande åtgärder i syfte att bevara och stärka dessa företag.

Uttryck för att dessa åtgärder inte räckt till är den resignation just bland småföretagarna som framför allt under den gamla regeringens sista år har kommit till klart uttryck. Resignationen har också fått uttryck i en sjunkande nyetablering som väckt mycket djup oro. I själva verket är det så — det har omvittnats många gånger — att i ett dynamiskt och vitalt näringsliv, som ju alla vill ha, intar de mindre företagen en nyckelposition. En minskande etablering framför allt från unga människors sida för att tillskapa nya småföretag är en utomordentligt allvarlig utveckling. Det är ingenting annat än en kräftsvulst på ett marknadsekonomiskt vitalt system. Om den utvecklingen skulle fortgå kan ett sådant system inte fortleva. Den nya regeringen har varit medveten om dessa problem och har markerat sin vilja att satsa på de mindre företagen så starkt att den i regeringsförklaringen gjort utfästelser om förbättringar av småföretagens villkor. En del politiska beslut i syfte att realisera dessa utfästeiser har också fattats sedan den nya regeringen trädde till. De har mötts med stor uppskattning och med förhoppningar för framtiden bland de mindre företagen. Beklämmande nog har det inom socialdemokratin på en del håll — jag vill betona att detta icke på något sätt gäller de socialdemokratiska ledamöterna i näringsutskottet, utan det har mest varit fråga om en del extrema socialdemokratiska tidningar — utvecklats en kverulans och ett gnöl över dessa åtgärder som syftar till att ge småföretagen möjlighet att över huvud taget överleva. Den kverulansen och det gnölet har fått sitt mest extrema uttryck i den propaganda som vill göra gällande att den nya regeringen tar knappa resurser från fattiga löntagare och ger dem till rika småföretagare. Man får väl ta detta, herr talman, som mer eller mindre isolerade uttryck för en orubblig trosvisshet på en del håll om att en borgerlig regering i alla lägen är usel och fientligt inställd till särskilt låginkomsttagare. Det kan i sammanhanget vara väsentligt att påpeka att majoriteten av centerns ca 1 miljon väljare är låginkomsttagare och att många småföretagare skulle vara lyckliga om de uppnådde 41 en inkomstoch välfärdsstandard som skulle kunna vara jämförlig med löntagarkollektivets genomsnitt. Jag tror att det är ett påpekande som är värt att understryka i detta sammanhang. Näringsutskottet behandlar i sitt betänkande nr 34 regeringens s.k. småföretagarpaket. Jag vill till en början rent allmänt, precis som industriministern har gjort, framhålla att vi betraktar detta småföretagarpaket endast som ett första steg i ett fortlöpande reformarbete på småföretagsområdet. Jag vill understryka detta som ytterst viktigt och till de småföretagare som tycker — det finns en del sådana — att regeringsförslagen är otillräckliga och torftiga säga att Rom byggdes inte på en dag. Dessutom bör småföretagarna, som i så stor utsträckning fått lära sig att leva under knapphetens kalla stjärna och borde vara härdade av det, ta det utomordentligt allvarliga ekonomiska läget i vårt land i betraktande och vänta ännu någon tid på de ytterligare åtgärder från regeringens sida som krävs för att de med full kraft skall kunna utveckla sina stora inneboende resurser till hela vårt samhälles fromma. Det är i detta sammanhang ytterst betydelsefullt att regeringen enligt propositionen ämnar ta initiativ till olika informationsinsatser rörande företagandets villkor. Det är en åtgärd som verkligen är angelägen och som vi har väntat på länge. Företagandets villkor är dess värre mycket litet kända, framför allt av det stora löntagarkollektivet. Man vet väldigt litet om speciellt småföretagarnas hårda vardag och arbete över helger och kvällar under villkor som innebär knappa ekonomiska resurser. Det är verkligen inte att skära guld med täljknivar eller att ta ut stora profiter, utan det är ett hårt vardagsarbete, som är av största betydelse för den här nationen och framför allt för dess näringsliv.

Det är glädjande att utskottet varit enigt om det mer principiella och grundläggande syftemålet. Det här syftet som utskottet enhälligt uttalat sig för är, herr talman, enligt propositionens rubricering att främja de mindre och medelstora företagens utveckling. Att det sedan på några väsentliga punkter och i fråga om vissa detaljer föreligger skiljaktiga meningar inom utskottet är ganska naturligt, inte minst mot bakgrund av detta ärendes stora räckvidd och konsekvenser långt fram i tiden. Jag kommer i det följande att i korthet behandla och kommentera några av de anmälda reservationerna. Jag kommer också att helt kort beröra vpk:s partimotion och Carl-Henrik Hermanssons anmärkningar mot utskottets behandling av de i motionen upptagna frågorna. De reservationer som jag inte närmare kommenterar kommer senare i debatten att behandlas av andra representanter för utskottsmajoriteten. Nr 56 Herr talman! I reservationen 1 har herr Svanberg m.fl. vänt sig mot Lördagen den förslaget att statens utvecklingsfond skall regionaliseras. Herr Wååg har 17 december 1977 också närmare redogjort för skälen till att man vänder sig mot förslaget. I motionen anges fem skäl men utskottet finner inte de skälen bärkraftiga — De mindre och —- i synnerhet inte efter de klarläggande uttalanden som industriministern — medelstora har gjort, både inför pressen och här i dag. Han har påpekat — vilket — företagens utveckutskottet ansluter sig till — att förslaget om regionalisering av utveck = ling, m.m. lingsfonderna bl.a. innebär att den byråkratiska hanteringen minskar. Företagen slipper hålla kontakt med en mängd myndigheter, vilket ofta förbryllar och splittrar dem. De får i fortsättningen endast hålla sig till stiftelsernas vederbörande tjänstemän i det egna länet. Och, herr talman, om några medborgare i det här landet har dignat under byråkrati och under blankettryck är det de små företagen. Varje åtgärd som är ägnad att lyfta undan den tunga bördan från småföretagen är verkligen välkommen. Redan det skälet motiverar den här regionaliseringen. Det är emellertid uppenbart att det finns viss risk för att ett projekt kan undantas stöd om det startas i ett visst län och tillverkningen sker i ett annat. Industriministern har uttalat att han ämnar tackla det problemet genom att lägga fram en proposition våren 1978 om forskningsoch utvecklingspolitiken och om STU:s framtid. Kritiken att en regionalisering förhindrar en central överblick slår vidare enligt vår uppfattning in öppna dörrar. Problemet är inte för många projekt utan för få projekt. Dessutom fastslås i propositionen att lånevillkoren så långt som möjligt skall ges en enhetlig utformning för hela landet, så att man får en central grund för verksamheten, just för att eliminera regionala olikheter. Stiftelserna skall dessutom ha nära och intimt samråd med det centrala statliga organet STU, ett förhållande som ytterligare eliminerar de risker som oppositionen i detta sammanhang yppat farhågor om. Utskottet, som emellertid tillmäter motionärernas farhågor betydelse, utgår ifrån — det är angeläget att understryka — att regeringen i proposition våren 1978 om forskningsoch utvecklingspolitiken kommer att lägga fram förslag till vissa ytterligare åtgärder som på ett definitivt sätt kan motverka de risker vi har talat om. I reservation nr 2 kritiserar reservanterna propositionens förslag att landstingen skall utse stiftelsernas styrelseledamöter efter fritt val. Man vill i stället att staten skall utse majoriteten och att fackliga organisationer och näringslivsorganisationer skall garanteras representation genom tvingande bestämmelser. Utskottet delar inte denna uppfattning. Jag kan hänvisa till vad industriministern sagt i debatten med Rune Johansson. Utskottet anser det viktigt att de personer som kommer i fråga skall ha yrkesmässigt företagskunnande och kunskaper om länets näringsliv, problem och utvecklingsmöjligheter. Det är också viktigt att representanter för länets arbetstagare och småföretagare kommer att ingå. Utskottet förutsätter, 43 precis som industriministern i propositionen, att så blir fallet trots att intresseorganisationerna inte får formell nomineringsrätt. Dessutom är utskottet övertygat om att landstingen inte kommer att ha någon annan uppfattning än vad regering och riksdag har haft i detta sammanhang, nämligen att stiftelsernas styrelser bör vara sammansatta på det sätt som bäst gagnar näringslivet inom regionen. Därvid bör önskemålet att representanter för företagare och löntagare kommer med beaktas. Jag har svårt att tro att landstingen skulle handla stick i stäv med klart uttalade intentioner från regering och riksdag. Till detta kommer en ytterst viktig principiell och, jag höll på att säga, konstitutionell synpunkt. Vi har utomordentligt starka fackliga organisationer här i landet, både på näringslivsoch på löntagarsidan. Deras inflytande har oavlåtligt stärkts. Vi har kommit till ett läge då det från vissa håll yppats farhågor för att ett korporativt system skall komma att slå ut den representativa demokrati vi tillämpar. Det är alldeles klart att det finns en sådan risk, om man inte noggrant följer utvecklingen. När man vill slå vakt om den representativa demokratin måste det vara principiellt och ideologiskt helt omöjligt att lagfästa korporativa tendenser, vilket skulle ske om oppositionen fick igenom sitt förslag i detta stycke. Reservationen går också in på den politiska ansvarsfördelningen och kritiserar även på den punkten propositionen. Man menar att förslaget bryter mot principen att den som bär kostnadsansvaret, i detta fall staten, också skall svara för verksamhetens omfattning och inriktning. Reservanterna uttalar ett starkt misstroende mot landstingen. Man säger att om landstingen utser styrelser måste man befara att stiftelserna inte blir det instrument för statens näringspolitik som de är avsedda att vara. Jag har svårt att förstå detta misstroende och denna nedvärdering av landstingens vilja att ta på sig ansvaret för att stiftelserna får avsedd och ändamålsenlig inriktning. Jag hänvisar till vad jag sade om att landstingen säkerligen inte vill gå emot klara intentioner från regering och riksdag. Utskottet delar industriministerns uppfattning om den principiella ansvarsfördelningen som den kommer till uttryck i propositionen. Reservationen 5 tar upp fackets inflytande på långivningen. Det är också en principiellt viktig fråga som behandlades i riksdagen våren 1976. På förslag av näringsutskottet tog riksdagen avstånd från tanken att man skulle inskriva direkta villkor om kollektivavtalsbindning för att företagarna skulle få krediter. Jag tycker att det är en naturlig ståndpunkt. Även här kommer man in på den principiella frågan om att det inte går att lagfästa om ett korporativt inflytande. Ett av de argument som oppositionen anför är speciellt svagt. Det är när man talar om att företag genom att undandra sig att teckna kollektivavtal kan skaffa sig lägre kostnader och därigenom få en konkurrensfördel gentemot sina kolleger med avtal. Här kommer man in på hela organisationsproblematiken. Det är angeläget för löntagarna att vara organiserade i fackföreningar, men det är minst lika angeläget för i varje fall småföretagarna att vara Or ganiserade i sina organisationer. Men det finns tyvärr många småföre = Nr 56 tagare som inte bryr sig om att organisera sig. De får alltså lägre kostnader. Lördagen den Med den använda argumentationen borde det alltså vara obligatoriskt 17 december 1977 för småföretagarna att tillhöra någon småföretagarorganisation för att över huvud taget komma i åtnjutande av krediter. Men utskottsmajoriteten — De mindre och anser liksom industriministern att det är självklart att stiftelserna vid medelstora bedömningen och analysen av de företag som vill ha lån skall ta hänsyn — företagens utvecktill i vilken utsträckning ett avtalslöst förhållande kan påverka kredit — ling, m.m. värdigheten och utvecklingsmöjligheterna.Så har redan tidigare företagarföreningarna gjort. I reservationen 6 tas frågan om personlån upp. Jag hänvisar här till de skäl som jag nyss anförde beträffande kollektivavtalstvånget. Samma skäl för avslag föreligger här, och utskottet avstyrker alltså förslaget. I reservationen 8 säger reservanterna att regeringen skyndsamt skall lägga fram förslag till ändringar i exportkreditsystemet i enlighet med riktlinjerna i den socialdemokratiska motionen 39. Närmare bestämt begär man att riksdagen skall uttala sig för att regeringen skyndsamt lägger fram förslag till ett system för statlig lånegaranti för marknadsföringsprojekt, att regeringen utvidgar verksamhetsområdet för statens utvecklingsfond så att fonden även kan ge stöd för utvecklingsarbete inom marknadsföringen och att regeringen skyndsamt lägger fram förslag om vissa ändringar i exportkreditsystemet. Man säger att syftet är att förbättra finansieringssituationen för de svenska exportörerna, främst för dem som exporterar till statshandelsländer och u-länder. Av propositionen framgår att de nya regionala stiftelserna skall stödja marknadsföringsinsatser. I propositionen görs ett uttalande i samma riktning i fråga om medel ur statens utvecklingsfond. Beträffande exportkreditsystemet sägs i propositionen att ett förslag om inrättande av en s.k. exportfond f. n. förbereds inom regeringskansliet. Yrkandena i motionen får därför anses redan vara tillgodosedda, och detta uttalar utskottet också. Herr talman! Slutligen vill jag göra ett särskilt påpekande, föranlett av motionen 190 som berör underleverantörerna. Dessa är en synnerligen viktig grupp bland småföretagarna. Men de har haft mycket dåliga villkor under många år. De har nästan varit något slags parias — de har fungerat som ett dragspel när konjunkturerna gått upp resp. ned. De har haft mycket dåliga möjligheter att hävda sina intressen. När utskottet nu säger att den ytterligare belysning av underleverantörsfrågan som efterlyses i motionen 190 är angelägen, så vill jag understryka detta. Riksdagen bör alltså som sin mening ge regeringen till känna att frågan om åtgärder för att underlätta underleverantörernas situation bör övervägas ytterligare. Det här är en så pass viktig punkt att jag särskilt velat understryka detta. När det slutligen gäller vpk:s motion och förslag, som har sammanfattats i nio punkter, skulle jag kunna ta upp en längre ideologisk debatt med Carl-Henrik Hermansson. Men jag skall avstå, eftersom jag tycker 45 att problematiken på den här punkten är enkel. Vpk:s förslag utgår från ett helt annat samhällssystem, ett helt annat system för näringslivets funktioner än det system som drygt 95 926 av svenska folket uttalat sig för. Jag är övertygad om att förslagen i dessa nio punkter skulle fungera bra och t.o.m. kanske vara effektiva i ett socialistiskt planerings-, dirigeringsoch tvångssystem av kommunistisk modell. Men de passar inte i ett system som bygger näringslivets villkor på en marknadsekonomi. Man kan inte ta regler ur ett system och försöka tillämpa dem på ett annat system. Det är den grundläggande invändning som jag har mot dessa förslag. De är alltså omöjliga att tillämpa i ett system som 95 926 av svenska folket uttalat sig för, nämligen marknadsekonomin. Det här, herr talman, är ideologiska skiljelinjer som vi debatterat inte bara i det här nya riksdagshuset. Tämligen exakt en halv kilometer härifrån — i det gamla riksdagshuset — har de här debatterna förekommit i många år, men vi har inte kommit ett tuppfjät längre. Vi konstaterar bara att här föreligger grundläggande ideologiska skillnader, och det är inte mycket att göra åt det. Vi kan inte pracka på varandra våra resp. system och tro att det skall fungera. Slutligen sade Carl-Henrik Hermansson någonting om att han var besviken över att näringsutskottet inte hade tagit upp den viktiga ekonomiska frågan om lågräntepolitiken till behandling. Jag vill avsluta det här anförandet med att helt kort påpeka för Carl-Henrik Hermansson att lågräntepolitik och finanspolitik över huvud taget inte ligger inom näringsutskottets kompetensområde. Utskottet är förhindrat att ta upp sådana frågor, i varje fall till beslut. Jag vill uppmana Carl-Henrik Hermansson att i stället tillgripa en mer närliggande utväg — att ta upp denna problematik i det utskott han själv tillhör, nämligen finansutskottet.
Herr talman! Utskottets högt förtjänte vice ordförande har i sitt anförande helt riktigt visat att utskottsmajoriteten har full förståelse för de synpunkter som vi framfört i reservationerna 1 och 2. Det är bara så att vi som opposition inte kan föreslå riksdagen att bygga sina beslut på uttalanden enligt pressmeddelanden och på formuleringar som ”landstinget kommer att”, ”man har svårt att tro att”, osv. Vi måste i stället bygga på bestämda påståenden i form av beställningar. Om utskottet hade varit med på att skriva beställningar och formulerat sig exempelvis ”utskottet förutsätter att”, då hade vi kommit betydligt närmare varandra när det gäller de frågor som tas upp i reservationerna 1 och 2 och i synnerhet när det gäller frågan om exportkreditsystemet. I utskottsmajoritetens motivering för sitt yrkande om avslag på den punkten i vår motion heter det att frågan bereds inom regeringskansliet. Hade utskottsmajoriteten bara skrivit att utskottet förutsätter att det här kommer att lösas, så hade vi sluppit de där reservationerna. Jag hoppas att Bengt Sjönell förstår vår situation. Vi kan inte bygga på gissningar eller förmodanden när vi lägger fram förslag om åtgärder till riksdagen. Bengt Sjönell nämnde något om småföretagarnas resignation, vilken Nr 56 —- föreställer jag mig — började ungefär vid den nuvarande regeringens Lördagen den tillträde. Om de är mindre resignerade nu kan vi möjligen göra en privat 17 december 1977 opinionsundersökning om. Kan det inte vara så, Bengt Sjönell, att den där resignationen är en produkt av en konsekvent och — det erkänner — De mindre och
Herr talman! Jag konstaterar att Bengt Sjönell lika litet som industriministern har tagit upp de helt avgörande frågor som jag ställde i mitt första anförande. Vad är småföretag för något? I propositionen talas det om — och det accepterar näringsutskottet utan vidare — att småföretag är alla företag som har upp till 200 anställda. Det har nyligen i en debatt talats om kålrötter och palsternackor, men den här sammanblandningen är ännu värre. Den omöjliggör en detaljerad och realistisk analys av de olika företagsgruppernas problem. Inte heller har Bengt Sjönell gått in på den avgörande frågan om småföretagens förhållande till storföretagen och monopolen. Jag trodde att han i sitt arbete hade uppmärksammat att monopolen i realiteten är småföretagens fiender. Om vårt program i nio punkter säger Bengt Sjönell att det utgår från ett helt annat samhällssystem och att dessa punkter skulle vara effektiva i ett socialistiskt samhällssystem. Det erkännandet noterar jag naturligtvis med tillfredsställelse. Det visar ju hur stora fördelar ett socialistiskt system har jämfört med det nuvarande kapitalistiska, som Bengt Sjönell är en varm anhängare av. Däremot kan jag inte hålla med honom när han säger att dessa nio punkter inte passar inom marknadsekonomin och att det är det avgörande skälet till att man inte kan acceptera dem. Det är ett underbetyg åt den samhällsform som Bengt Sjönell betecknar som marknadsekonomi. Jag skulle hellre vilja kalla den för monopolkapitalism. Vi har ställt kravet om hyresstopp också för småföretagares lokaler. Det går inte att genomföra i det nuvarande ekonomiska systemet, säger Bengt Sjönell. Vi har ställt kravet om övergång till lågräntepolitik. Det går inte heller att genomföra i det nuvarande ekonomiska systemet enligt Bengt Sjönell. Vi har ställt kravet på en omläggning av arbetsgivaravgiften så att den tas ut efter omsättning, energioch råvaruförbrukning. Men det är likaledes omöjligt att genomföra under kapitalismen, säger Bengt Sjönell. Jag måste inta den kanske något egendomliga positionen att vara mer optimistisk än Bengt Sjönell om vad som går att genomföra i det nuvarande ekonomiska systemet. Jag tycker detta är rimliga kampkrav och intressekrav som framförts av småföretagarna och deras organisationer liksom av de fackliga organisationerna och andra delar av arbetarrörelsen. Det är viktigt att ta upp kampen för dessa krav. Den borgerliga politiken innebär att hyrorna drivs upp kraftigt. Man 47 bedriver en högräntepolitik och pytsar sedan ut pengar till småföretagen för att något kompensera dem för effekterna därav. Men detta, herr Sjönell, är att ägna sig åt kosmetik, inte åt allvarlig ekonomisk politik, och det är inget som gynnar småföretagen.
Herr talman! Som jag sade hinner jag inte gå in på någon längre ideologisk debatt med Carl-Henrik Hermansson. En sådan debatt förde vi någon gång många år tillbaka i tiden. Men i dag räcker inte den knappa tiden till för detta. Jag tror inte att Carl-Henrik Hermansson skall dra allför halsbrytande slutsater av vad jag anförde. Det var halsbrytande att mena att innebörden av mitt försök att markera att vi här har att göra med två olika samhällssystem skulle vara att ett socialistiskt system har stora fördelar. Det skulle vara konsekvensen av vad jag sade. Nej, Carl-Henrik Hermansson, så enkel och primitiv argumentation får man verkligen inte föra ens i denna kammare. Om småföretagen skall nå någon framgång krävs ett klimat, som är fritt från tvång, dirigering och centralbyråkrati, de fenomen och faktorer som är mest utmärkande i ett socialistiskt system. De kan trivas och utvecklas bara där dessa fenomen saknas. Den nya regeringen har lagt fram det stora småföretagarpaketet för att markera sin tro på de små företagen. Den för och kommer att föra en ekonomisk politik, som också ger möjligheter att utveckla företagen i ett vänligare klimat med bättre förutsättningar än de har haft under den gamla regeringens tid. Jag sade faktiskt, Carl-Henrik Hermansson, att det finns vissa motsättningar mellan små och stora företag, även om jag inte ville förfalla till den kommunistiska ideologin och tala om monopolföretag och imperialism. Jag anförde att underleverantörerna har haft och har en väldigt svår ställning. De är nämligen i stor utsträckning beroende av de stora företagen. Jag ansåg att utskottet gjort en riktig markering genom att säga att underleverantörernas ställning måste förbättras. Vad Nils Erik Wååg sade innebar väl att utskottet skulle gå så pass drastiskt fram att det på de omnämnda punkterna skulle ta utskottsinitiativ och helt enkelt sätta sig i regeringens ställning. Vi betraktar nog inte dess saker som så oerhört påträngande att ett utskottsinitiativ vore nödvändigt. Jag tycker att det är helt klart att om utskottet gör en så pass kraftig markering av vad industriministern i olika sammanhang har utfäst sig att göra måste det räcka. Utskottet utgår från att dessa åtgärder kommer att bli fastställda i en kommande proposition. Det tror jag räcker i sammanhanget. Småföretagarnas resignation beror nog inte bara på en skicklig politisk propaganda, som Nils Erik Wååg trodde. Den politiska propagandan var snarare en följd av att småföretagarna till slut fann sin situation outhärdlig. Särskilt skicklig tycker jag inte heller att den propagandan var.
Herr talman! Jag beklagar att Bengt Sjönell nu förföll från den mer Lördagen den sakliga argumentering som han förde i sitt första inlägg i talarstolen 17 december 1977 till vad jag tvingas beteckna såsom ideologiskt svammel. Just för att belysa det intressanta spörsmål som han tog upp i sitt första anförande De mindre och skulle jag vilja ställa en konkret fråga till honom. Resonemanget gäller — medelstora alltså frågan om det är möjligt att i en marknadsekonomi, alltså det — företagens utveckkapitalistiska system som vi har nu, genomföra de krav vpk ställt på = ling, m.m. lågräntepolitik och hyresstopp. Jag ställer följande konkreta fråga, och jag använder då det speciella språk som Bengt Sjönell själv brukade i sitt första anförande: Menar Bengt Sjönell att en räntesänkning med tämligen exakt en och en halv procent verkligen skulle rubba hela grundvalen för det kapitalistiska systemet?
Herr talman! Först vill jag reparera en försumlighet. Jag har inte yrkat bifall till utskottets hemställan och ber att få göra det nu. När det gäller den konkreta frågan från Carl-Henrik Hermansson skall jag inte sänka mig till den nivån att jag betecknar hans uttalande såsom svammel. Jag har en hög uppfattning om hans förmåga att verbalisera sig. Jag vill bara svara på den konkreta frågan om lågräntepolitiken. Det är alldeles uppenbart att lågräntepolitik kan genomföras även i ett marknadsekonomiskt system. Carl-Henrik Hermansson är inte yngre än att han var med på 1950-talet, då sådan politik fördes, och redan under kriget knäsattes lågräntepolitiken. Den låga räntan var en av de bärande punkterna i dåvarande bondeförbundets och sedermera centerpartiets ekonomiska politik, och det är inte uteslutet att lågräntepolitiken kan komma att tillämpas även i framtiden. Det är det svar som jag vill ge på hans fråga. Man kan plocka ut vissa saker ur de nio punkterna i vpk:s motion och helt klart konstatera att de kan tillämpas var för sig i ett marknadsekonomiskt system.

Men styckevis och delt, herr talman, kan man utan tvivel ta vissa förslag från kommunisternas motion och tänka sig att de kan tillämpas i vårt system i framtiden. Lågräntepolitiken är ett exempel på att så har skett redan i det förflutna.

Herr talman!

Orsakerna till att vi har gjort det är många.

Allt detta är ärenden som vi känner väl igen från vårt arbete i det här huset. Den lösning som dessa frågor fått har ofta upplevts som ganska orättvis av egenföretagarna. De känner sig ofta övergivna, och en stämning av missmod har spritt sig i företagarleden, och det har fått till följd att antalet nystartade rörelser kraftigt har minskat under senare år. I slutet av 1960-talet tillkom som mest omkring 3 000 företag per år. 1975 var antalet bara drygt 2 000. De nya företagen är av utpräglad småföretagskaraktär. Ännu ett år efter starten har 70 ?6 av de nyetablerade företagen ingen anställd. Denna utveckling är oroande, eftersom nya företag är drivkraften i en expansiv ekonomi. Visserligen har stora företag också stora utvecklingsoch forskningsresurser, men många nya idéer och produkter kommer från de smärre företagen. Små familjeföretags uppfinningsoch anpassningsförmåga och enskilda uppfinnares vilja att starta verksamhet har skapat tekniska framsteg, ny produktion och ny sysselsättning. Därför hade industriministern alldeles rätt, när han här i kammaren för en stund sedan sade att småföretagen är en nödvändig komponent i vårt lands näringsliv. Mot denna bakgrund var det erforderligt att något gjordes för att vända — eller i varje fall för att försöka vända — den negativa utvecklingen inom den viktiga grupp som familjeföretagen utgör. Jag vill som en upplysning nämna, eftersom det här har diskuterats vad som är småföretag och hur många de är, att det i vårt land i dag finns i runt tal 300 000 familjeföretagare. Av dessa finns 125 000 i jordbruket, 26 000 i industrin, 37 000 i byggnadsbranschen, 57 000 inom handeln och 80 000 i andra näringar. Jordbruket, handeln och servicen domineras av familjeföretag, men också inom industrin spelar de en stor roll. De svarar nämligen för omkring en tredjedel av den totala industrisysselsättningen. Och regionalt är deras betydelse ännu större. I de flesta län arbetar mellan en tredjedel och hälften av de industrisysselsatta i familjeföretag. Och av Sveriges drygt 4 miljoner förvärvsarbetande arbetar över 1 miljon i familjeföretag. Jag tycker att detta säger något om vilken viktig grupp familjeföretagen utgör. Herr talman! Då det visade sig vara mycket svårt att vinna gehör och förståelse för de problem som egenföretagarna hade — de blev dåligt bemötta av den tidigare socialdemokratiska regeringen — är det klart att många småföretagare ställde stora förhoppningar till de icke-socialistiska partierna. Dessa partier hade under valrörelsen kraftigt understrukit fa miljeföretagens betydelse och även ställt en del konkreta åtgärder i utsikt, om de kom till makten. När den nya regeringen sedan ställde en särskild småföretagarproposition i utsikt, hade familjeföretagarna och deras anställda mycket höga förväntningar på den propositionen. På den punkten vill jag ge Nils Erik Wååg rätt. Det är få propositioner som har blivit föremål för så stort intresse som just den proposition vi i dag behandlar. Ja, så kom då detta s.k. småföretagarpaket. Bara benämningen småföretagarproposition är ju något unikt i svenskt riksdagsliv. Aldrig tidigare har väl småföretagarna fått en egen proposition. Detta tyder i alla fall på att den nya regeringen har intresse av att den här gruppen företag kan fungera under någorlunda hyggliga villkor. Unikt för denna proposition är också att även näringslivets organisationer har varit inbjudna att framlägga sina synpunkter innan propositionen skrevs. Som exempel kan jag nämna att det förbund som jag företräder, Svenska företagares riksförbund , redan den 25 februari i år överlämnade en fyrsidig åtgärdskatalog om de frågor som vi ansåg skulle komma med i den här propositionen. Nu har vi väl inte fått igenom alla de krav som vi då ställde, men jag och många med mig noterar med tillfredsställelse industriministerns uttalande att propositionen skall ses som ett första steg i ett fortlöpande reformarbete. En av de allra viktigaste frågorna i propositionen är förslaget till nya värderingsregler för familjeföretag. Den frågan har varit uppe till behandling i riksdagen vid ett flertal tillfällen under 1970-talet, och orsaken därtill har varit lätt att finna. Flertalet familjeföretag substansvärderas, dvs. man fastställer nettovärdet av deras tillgångar, deras s.k. substans, i stället för ett börsvärde. När substansvärdet stiger genom att företagets tillgångar stiger räknas i motsvarande grad ägarens privata förmögenhet upp. Men företagets och ägarens problem är inte substansvärderingen som sådan utan dess anknytning till den personaliga förmögenhetsbeskattningen. Detta har lett till orimliga räntabilitetskrav på många familjeföretag, och det har också lett till att företagare för att få ihop en normal lön tvingats till onormalt höga löneuttag. Nu föreslår regeringen en halvering av det belopp som behöver tas upp till förmögenhetsbeskattning i och med att endast 30 26 av substansvärdet, i stället för som tidigare 60 ?6 av substansvärdet, behöver deklareras. Men tyvärr hjälper detta bara företagsägare med familjeföretag upp till ett värde av ca 4 milj.kr. — det är inte särskilt mycket pengar i dag. Över det beloppet ingriper den s.k. 80/85-procentsregeln, vilket innebär att de största familjeföretagen inte får någon lättnad. Det är beklagligt, eftersom det många gånger är de som har de allra största problemen. Detta förhållande har vi funnit oacceptabelt på sikt. I motionen 1977/78:190 tar socialdemokraterna avstånd från de lättnader som föreslås i kapitalbeskattningen för familjeföretagare. Man gör detta med motiveringen ”att antalet löntagare i år kommer att vidkännas kraftigt minskade disponibla inkomster”. Jag tycker det är en skenmanöver för att dölja vad det egentligen handlar om, och det är en sken manöver som jag har svårt att förstå. Hur många år har man inte haft på sig att förändra det förmögenhetsskattesystem som på sikt skulle vara förödande för de litet större familjeföretagen! Jag vill också framhålla att det funnits några goda år under 1970-talet; det vill jag gärna säga. Skälet till att socialdemokraterna inte vill förändra förmögenhetsskatten för familjeföretagare måste vara att de antingen inte vill ha några privatägda större familjeföretag eller att de inte vill förändra nuvarande skattesystem för familjeföretagare, då de tydligen inte kan tolerera större förmögenheter. Resultatet av den inställningen blir emellertid detsamma. De större familjeföretagen kommer att försvinna, och inga nya kommer i deras ställe. Detta framgår mycket tydligt i dagens situation. Ett par andra frågor i detta sammanhang som jag finner viktiga är att totaleffekterna av den framtida beskattningen redan nu tas upp. Man bör då ta hänsyn till de marginaleffekter som uppstår också för de större familjeföretagarna samt för de löner som företagen på grund av den höga marginalskatten tvingas att betala till högt kvalificerade personer. En högsta beskattningsgräns vid 80 26 vore därför mycket värdefull, och vi har påpekat detta i motionen 148. I en annan motion, nr 159, tar vi upp frågan om när regeringens föreslagna åtgärder angående förmögenhetsskatten skall träda i kraft. Till detta vill jag säga att det hade varit en investering att redan under innevarande år lindra den börda som förmögenhetsskatten utgör. Jag vill sedan helt kort säga några ord om marknadsföring och export, som inte kommit fram i den tidigare förda debatten. På exportsidan föreslår regeringen konkreta åtgärder som jag tror verkligen kan hjälpa småföretagen att komma in på marknader som förut varit stängda för dem — inte på grund av tullhinder, men många gånger på grund av deras bristande kunskaper eller kännedom om alla de många problem som en effektiv export och marknadsföring innebär. Det är väl på det sättet att många företag vill öka sin export, och de är helt enkelt nödsakade att göra det för att kunna hålla full sysselsättning. Deras problem är då att de inte vet särskilt mycket om hur deras varor skall säljas —- de saknar kännedom om lämpliga avsättningskanaler, och pappersrutinerna vid exporten kan också vara ganska svåra att tillägna sig. Ibland brister det dessutom fortfarande en hel del i fråga om språkkunskaper. Nu vill regeringen aktivera exporten. Man talar om både exportträffar och individuella företagskonsultationer till de mindre företagens fromma. Jag tycker det är goda uppslag. Av stor betydelse ur såväl psykologisk som ekonomisk synpunkt är att dessa exportträffar och konsultationer skall kunna bedrivas utan större kostnader för företagen själva. Om de exempelvis vill testa en produkt på en viss marknad skall de få 4 000 kr. för det som ett led i den större kostnad som detta självfallet innebär. En sak som också är bra är att de då kan hyra en exportchef som är kvalificerad företagare och kanske tidigare har arbetat i ett storföretag men sedan pensionerats. Jag tycker också att Sveriges exportråds aktiviteter är en mycket positiv Nr 56 och viktig sak, och jag har den uppfattningen att alla de åtgärder som Lördagen den jag nämnt på sikt kommer att innebära ökad export från de mindre fö 17 december 1977 retagen. Det är väsentligt att man nu har breddat möjligheterna för företagarna att få del av sådant stöd exempelvis genom att också kon De mindre och sultföretag kan komma i åtnjutande av exportstöd — det är bra. medelstora Herr talman! Helhetsintrycket av regeringens småföretagarproposition = företagens utveckär trots allt synnerligen positivt, vilket också har bekräftats vid de många = ling, m.m. möten som jag har haft förmånen att medverka vid under senare tid runt om i landet, där frågan om småföretagarpropositionen har diskuterats. Det som på småföretagarhåll anses som det mest glädjande är att regeringen nu har framlagt ett förslag som syftar till att väsentligt förbättra möjligheterna att driva småföretag i vårt land. Industriministerns uttalande om att detta bara är det första steget — något som han har sagt vid ett flertal tillfällen — har många företagare tagit fasta på eller, som en företagarkollega sade till mig helt nyligen: Det känns i alla fall skönt att få en liten klapp på axeln i stället för att, som man är van vid, få en spark i baken. Herr talman! Regeringen bör nu ta vara på den här chansen till ökat förtroendefullt samarbete med landets egenföretagare. Småföretagarpaketet — låt mig säga det till slut — är ett led i försöken att skapa ökad stabilitet i vårt lands ekonomi. Det är inledningen till en ökad förståelse för vårt lands 300 000 småföretagare och deras anställda, och det bidrar också verksamt till att vi får framtidstron tillbaka — och det är kanske trots allt det allra viktigaste. Jag yrkar bifall till näringsutskottets hemställan på alla punkter.
Herr talman! Erik Hovhammar är såvitt jag förstår en uppburen förbundsordförande i Svenska företagares riksförbund, och jag måste säga att jag beundrar hans skicklighet att balansera mellan den uppgiften och uppgiften att här såsom företrädare för näringsutskottets majoritet vara regeringens advokat. ”Aldrig förr har småföretagsamheten fått en egen proposition”, myser han självbelåtet. Men hur gick det då till, Erik Hovhammar, på Gustav Möllers tid? Hur kom företagarföreningarna till? Tidningen Företagaren har ändrat ansikte — eller rättare sagt innehåll —- numera, så att man inte hittar samma kritiska uppgifter i den som man gjorde för ett år sedan. Erik Hovhammar har lämnat en hel del statistik, som jag tycker det är värdefullt att han har haft med sig. Jag begär dock inte att han skall bära statistik med sig i fickan när det gäller de frågor som jag ställer här. Det vore intressant om han kunde komplettera tidningen Företagaren med sådana uppgifter som den inte lämnat i år men väl har varit överfylld av tidigare år: Hur har det gått med konkurserna? Har de ökat eller minskat det senaste året, Erik Hovhammar? Hur har det gått med uppköpen — har företagen blivit mera 53 uppköpta under det här året än tidigare eller uppköpta i mindre omfattning? Hur har det gått med nystartandet, med innovationerna, och vad har hänt med blanketterna? Har de blivit enklare, Erik Hovhammar?
Herr talman! Företagarföreningarna har gjort mycket gott. De har verkat under en följd av år. Nu har vi ansett tiden mogen att delvis göra en nykonstruktion av dem. Nils Erik Wååg och jag är alltså överens om att de har haft en mycket stor betydelse. Med den nya form för föreningarna som vi skall besluta om i dag tror jag att de får en ännu större betydelse än tidigare. En samlad egen proposition har aldrig tidigare ägnats småföretagen. Det är, som jag uttryckte det för en stund sedan, någonting nytt i svenskt riksdagsliv, och det är bara att konstatera att ett stort antal frågor här har behandlats och delvis fått sin lösning. Jag tycker att såväl Nils Erik Wååg och jag som andra företagare skall vara glada och tacksamma för det. Jag tackar för den reklam som tidningen Företagaren här har fått. Alla kammarens ledamöter torde få den tidningen, och de kan kontrollera om det Nils Erik Wååg här har sagt är korrekt eller inte. Jag vill inte bestrida att det förekommer konkurser — tiderna är ju svåra — men jag vill tillägga att anledningen till att det inte startas så många företag i vårt land har varit och fortfarande är att man är rädd för att bli företagare. Det har inte varit populärt att vara det. Den trenden måste vi tillsammans vända. Jag tror att propositionen även därvidlag kan komma att spela en viss roll.

Herr talman! Att jag väckt en motion i anledning av proposition nr 40 har sin bakgrund i att jag satt med i företagarföreningsutredningen. Fyra ledamöter av den dåvarande riksdagen 1975 utsågs av industriministern Rune Johansson att utreda frågor som sammanhänger med de mindre och medelstora företagens problem. Det har redan framgått av debatten att vi började jobba med utredningen år 1975. Vi hade relativt sett stor frihet att ta upp frågor som berörde företagarföreningarna och de mindre företagens situation. Vi lade fram ett förslag i enighet. Det fanns inga reservationer med i vårt betänkande, och vi var alltså överens på samtliga punkter. Möjligen rådde det en viss tveksamhet när det gällde frågan om styrelsernas utseende. En av ledamöterna, landstingsrådet Eriksson från Östersund, socialdemokrat, företrädde uppfattningen att styrelsen i sin helhet skulle utses av landstingen. Övriga ledamöter hade den bestämda uppfattningen att styrelserna i stort sett även i fortsättningen skulle utses så som tidigare skett, men för att inte behöva få en reservation knuten till utredningens förslag avgav man två förslag utan att förorda något av dem. Vi som har jobbat i många år med företagarföreningarna och de mindre företagens problem har med åren fått en speciell känsla för dessa företag = Nr 56 och för den organisation som företagarföreningarna utgör. En personlig Lördagen den bakgrund med hemvist i de mindre företagen har också medverkat till 17 december 1977 att man fått en sådan speciell känsla för föreningarna. I vår motion har vi därför angivit att det är viktigt att anpassa föreningarnas verksamhet = De mindre och efter företagens behov liksom att det är angeläget att det fortlöpande medelstora finns goda kontaktvägar mellan företagsamheten och facket i förening = företagens utveckarnas styrelser. Denna kontakt kan på ett naturligt sätt arrangeras så = ling, m.m. att i föreningarnas styrelser ingår representanter både från näringslivet och från den fackliga rörelsen. I propositionen finns inte dessa kontaktvägar med i bilden. I de blivande utvecklingsfondernas styrelser skall det inte ingå några speciella representanter för näringslivet och facket. I det avseendet har utskottsmajoriteten självfallet biträtt propositionens förslag. Min motion anser jag därför i stort sett vara överkörd genom den rättning mittåt som skett, om kanske inte direkt med piskans hjälp så i varje fall på något liknande sätt. Jag har en bestämd känsla av att många av ledamöterna delar min uppfattning att föreningarnas styrelser hade en bra sammansättning när man hade representanter för facket och näringslivet i dem. I de flesta andra sammanhang läggs stor vikt vid remissinstansernas uttalanden, men när det gäller propositionen om de mindre och medelstora företagen tycks man helt ha ignorerat dem. Merparten av remissinstanserna förordar ju företagarföreningsutredningens ena förslag, som innebär att landstingen utser styrelse efter förslag från näringsliv och löntagarnas organisationer. Det förslag som nu föreligger och som utskottsmajoriteten biträder innebär emellertid risk för att styrelserna inte kommer att få det kunnande som man genom propositionen och utskottets utlåtande tror sig kunna uppnå utan förbehåll för att man från landstingens sida skall kunna utse representanter för näringsliv och fack. Jag vill i sammanhanget betona att vi från de mindre företagens sida, kanske framför allt från hantverksorganisationen, alltid betraktat företagarföreningarna som ett fackorgan. Detta ligger i linje med att industriverket fungerat såsom föreningarnas huvudorganisation. Något gehör för de synpunkter som framförts i min motion har jag inte fått i utskottets betänkande. Där har man i stället talat om risken för ett korporatistiskt system. Om man löper linan ut så blir det väl med detta förslag en total utrensning också i de övriga organen när det gäller representanter från fack och näringsliv. De som från talarstolen här i dag talar om den typ av valsystem som landstingen skall genomföra kommer säkert också med förslag som innebär att man plockar bort de principiella representanter som sitter i konsumentverkets styrelse och i Övriga statliga organs styrelser. Att ha representanter exempelvis från Köpmannaförbundet och liknande organisationer får väl också ses som en form av korporatistiskt system. Det är bara att hoppas att det blir som propositionen och utskotts 55 majoriteten räknar med, nämligen att styrelseledamöterna är väl förtrogna med länets näringsliv och de problem som sammanhänger därmed. Men i det avseendet kan man tydligen inte vara helt säker, och det är ju inte heller statsrådet, eftersom det föreslås att en speciell beredningsgrupp skall knytas till utvecklingsfondernas kansli och till verkställande direktören. Självfallet kommer verkställande direktören då att få en starkare ställning gentemot sin styrelse. Jag tycker att detta är ett underligt system. Med en mångårig erfarenhet från arbete inom en företagarförenings styrelse vill jag påstå att det kommer att bli ytterst svårt för en styrelse att hävda en motstridande uppfattning och stå emot trycket från beredningsgruppen, om denna exempelvis har tillstyrkt låneansökningar och liknande aktiviteter. Jag tycker således att det här förslaget innebär en underlig konstruktion, och jag påminner mig i sammanhanget hur det var när jag under kriget låg på A 1 i Stockholm. Vi hade 500 hästar ute i Hässelby, och då hade vi en stallvakt som gick frivilligt. Men det blev ingen gödsel efter de där 500 hästarna, och då kallade man in en vakt som vaktade stallvakten. På något sätt finns det en viss likhet här — enligt förslaget skall man ju ha ett organ som skall bereda det som styrelsen sedan skall besluta om. Från branschorganisationernas sida har man starka betänkligheter mot detta. Av Erik Hovhammars inlägg framgick det inte att han fått den uppfattningen från den publik han har mött på sina resor. Även jag har rest i landet och pratat om småföretagarpropositionen, utan att så mycket beröra styrelsens sammansättning. Men det har spontant tagits upp av mötesdeltagarna. Man är på intet sätt nöjd med detta. Herr talman! Jag vill med det sagda yrka bifall till motionen 128, punkten 1. Den andra punkten där jag inte delar propositionens förslag gäller slaktandet av statens utvecklingsfond. I propositionen föreslås, som har refererats tidigare, att fonden skall delas upp på 24 regionala utvecklingsfonder. Jag sitter själv i fondens styrelse, och man kan påstå att vi arbetar hyggligt nu. Vi hade ett drygt år som inkörningsperiod och nu fungerar det bra. Men att sprida ut detta på 24 föreningar anser jag vara utomordentligt olyckligt. Det förslag som har lagts nu är inte i linje med riksdagens tidigare uppfattning, att man skulle ha ett centralt organ som hade en övergripande bild av vad som sker här i landet just när det gäller att få fram lånemöjligheter till prototyper. Statsrådets pressrelease som utgick från departementet har refererats från olika håll. Statsrådet Åsling menar att av fondens insatser har merparten gått till Stockholmsområdet. Det är väl i och för sig inte märkvärdigt. Man kan fråga sig: Var finns de flesta högskolestuderandena? Ja, det är självklart att de finns i Stockholm, Umeå, Lund och andra orter med universitet. På samma sätt har det blivit i Stockholmsområdet; man har flera innovatörer och utvecklingsbolag. Men det avgörande är inte var utvecklingen av produkter sker, utan det helt avgörande i sådan här verksamhet är var tillverkningen sker. Det är det vi strävar efter - Nr 56 —- att få en ökad tillverkningsindustri. Utvecklingsfonden skall upphöra den 1 juli, och under den tid som står till buds skall man ta upp förhandlingar med de ekonomiska föreningar som företagarföreningarna är. Sedan skall man tillsätta personal. De mindre och i företagarföreningarna som har den kompetens som finns i utvecklings — medelstora fonden. Under tiden fram till 1 juli har utvecklingsfonden omkring 20 = företagens utveckmilj.kr. — det fanns det i går — disponibla för att kunna medverka i = ling, m.m. utvecklingsprojekt. Det blir sannerligen inte mycket att sprida ut på föreningarna. Med det tak som är lagt på utlåningsmöjligheterna för de blivande fonderna — 500 000 kr. — kommer pengarna inte att räcka till vissa stora projekt. Då säger man både i utskottsbetänkandet och i pressmeddelandet från industridepartementet att det här skall klaras av när man framlägger propositionen med anledning av STU-kommitténs förslag. Nog hade det varit angeläget att vänta med att slå sönder statens utvecklingsfond, innan man har remissbehandlat STU-kommitténs förslag och innan man vet vilka riktlinjer STU sedermera kommer att arbeta efter. I det här fallet är det mycket olyckligt eftersom man under lång tid kommer att få lägga de olika projekten på hög. Föreningarna kan nämligen inte i ett enda huj ta på sig den här uppgiften, såvitt jag kan förstå. I företagarföreningens förslag hade vi sagt att föreningarna skulle kunna ha 20 000 kr. per projekt att stötta med, med villkorlig återbetalning. Nu kommer utvecklingsfonden in sist i bilden. I ett normalt utvecklingsärende går man först till företagarföreningen om man har en idé och säger: Ta inte fram ritningar, vi skall tala med STU för att få kontakter den vägen. När STU har kommit in i bilden och hela den processen är färdig kommer statens utvecklingsfond in. Talet om att en innovatör eller företagare får springa till många olika instanser är fullkomligt fel. Det blir en instans över företagarföreningen och STU — utvecklingsfonden kommer in i sista skedet. Vi kan ta industriministerns hemlän som exempel, och hur har det gått till där? Där har STU, industriverket och företagarföreningen gjort en systematisk genomgång av idéförslag i Jämtlands län. Man har fått 400 idéförslag och efter en utvärdering fanns det 70-80 kvar. Sedan går industriverket och STU in i företagen och ger dem hjälp i fråga om utbildning, teknisk kompetens m.m. Det är inte som det framskymtar i utskottets skrivning en väldig röra och många problem för en uppfinnare. Man anser både i propositionen och i utskottsbetänkandet att det är en labyrint av olika organ som man skall söka sig till för att få hjälp. Med det sagda, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen 1.
Herr talman! Efter ett långt utredningsarbete är Sven Andersson i Örebro säkerligen den kunnigaste i näringsutskottet i den här frågan. Vi ser det från vårt håll som högst beklagligt att han av taktiska, men verkligen allt annat än praktiska, skäl blivit överkörd av propositionen och av utskottsmajoriteten.

Herr talman! I den allmänna debatten har dagens ärende kallats ”småföretagarepaketet”. Enligt mitt sätt att se är detta ett felaktigt uttryck, jag tror herr Hermansson var inne på det också, i varje fall när det gäller skatterna. Det är nämligen inte småföretagen i vanlig bemärkelse som i första hand får skattelättnaderna, utan det är företag som man kanske kan beteckna som medelstora, men som i mångas ögon framstår som rätt stora. Vidare har från företagarhåll ofta framförts påståendet att familjeföretag säljs till andra stora företag nästan uteslutande av skatteskäl inför en generationsväxling, eller därför att förmögenhetsskatten är så betungande att företaget ej längre är lönsamt, då man som företagsutgift också vill räkna in delägarens förmögenhetsskatt. I några fall kan detta vara försäljningsanledningen, men då måste man också ta med i beräkningen att försäljningsalternativet är så mycket gynnsammare beroende på de fördelaktiga skatteregler som gäller vid försäljning. Fram till 1976 togs bara ut en realisationsvinstbeskattning på 10 96 av aktiernas försäljningssumma, även om aktiernas värde stigit med flera hundra procent som inte var ovanligt i framgångsrika familjeföretag. Inför utsikterna till skärpning av reavinstbeskattningen gjordes många försäljningar. Men även efter omläggningen av reavinstskatten är det fördelaktigt att sälja företaget genom att sälja aktierna. Detta är fördelaktigare än att på vanligt sätt ta ut vinsten ur företaget och betala inkomstskatt härför. Enligt min uppfattning kan det vara svårt att alltid analysera varför försäljning av ett företag sker. Men om skatterna härvidlag spelar någon roll, skall man inte ensidigt bara se på arvs-, gåvooch förmögenhetsskatterna utan även på försäljningsalternativets gynnsamma beskattning, varvid då också skall medräknas att vinstmedel kunnat uppsamlas i företaget med ringa eller rent av ingen beskattning alls. Föredragande statsrådet har i propositionen anfört att man bör undvika lagstiftningsåtgärder som direkt föregriper resultatet av företagsskatteberedningen och 1972 års skatteutrednings arbete. Utskottsreservanterna delar föredragandens uppfattning, men vi har kommit till en helt annan slutsats beträffande eventuella åtgärder. Statsrådet menar att läget är så prekärt för de medelstora företag som har den bästa ekonomiska ställningen att kommande utredningsmaterial inte bör inväntas, innan dramatiska ändringar eller sänkningar görs av just den gruppens kapitalskatter. Man skall då också observera att den gruppen redan tidigare har fått en förmånsbehandling. Den senaste skat telindringen i detta avseende genomfördes 1974. Nr 56 Det finns skäl att påpeka att när vi i dag talar om kapitalskatter är Lördagen den detta inte något enhetligt begrepp. Det omfattar dels arvsoch gåvo 17 december 1977 skatter, dels förmögenhetsskatter. När skatteutskottet tidigare behandlade de här frågorna och enhälligt begärde tilläggsdirektiv för företags De mindre och skatteberedningen, inriktade man sig främst på åtgärder i syfte att unmedelstora derlätta generationsskiften för familjeföretag. företagens utveck I fråga om detta syfte är utskottsreservanterna fortfarande lika intres = ling, m.m. serade. Med undantag för värderingsreglerna är vi positivt inställda till de åtgärder som föreslås i propositionen. Vi ansluter oss sålunda helt till ändringen av reglerna för AB Företagskapitals verksamhet, liksom till de ökade övriga lånemöjligheter som förverkligas. På skattesidan tror vi att ändringen och förlängningen när det gäller uppskovsreglerna för erläggande av arvsskatten kommer att betyda mycket vid generationsskiften och möjligheten för en ny generation att driva familjeföretag vidare. Trots att man kan ha vissa betänkligheter mot att en yrkesgrupp får längre betalningsuppskov än andra yrkesgrupper, har vi anslutit oss till detta förslag med tanke på värdet av ett företags fortlevnad och på att det inte är någon varaktig skattelättnad det här är fråga om utan endast om ett uppskov. Några ytterligare skattelättnader anser vi inte erforderliga för att på ett rimligt sätt möjliggöra generationsväxlingarna i familjeföretag. Därmed är jag, herr talman, inne på den principiella kritiken av propositionen. Utskottsreservanterna anser nämligen att skatter bör vara lika för alla typer av skattebetalare och inte speciellt gynnsamma eller svåra för en viss grupp. Det gäller givetvis också reglerna för hur kapitalskatterna skall tas ut. Jag delar härvid herr Hermanssons uppfattning att en viss grupp håller på att bli ett nytt skattefrälse när det gäller kapitalskatterna. Budgetministern har i propositionen signalerat en översyn av de olika kapitalskatterna. Vi har ingenting att invända mot en sådan översyn utan tvärtom tillstyrker vi den. Men samtidigt vill vi poängtera att resultatet av den översynen bör bli att en någorlunda neutral ordning skapas mellan olika grupper av skattskyldiga. De värderingsregler som nu föreslås i propositionen nr 40, och som tillstyrks av utskottsmajoriteten, är inte neutrala. Man kan givetvis invända att de värderingsregler som redan nu gäller inte heller är neutrala utan ger företagarna förmåner som andra skattskyldiga inte har. Den uppfattning som redovisas i propositionen och av utskottsmajoriteten innebär att man bara fortsätter på en väg som redan är beträdd, och det är ett riktigt konstaterande. Men om en förmån redan finns tycker jag inte att det berättigar till att man gör den förmånen dubbelt så stor. Det är ungefär vad som nu görs. Mot bakgrund av att andra grupper i vårt samhälle, och framför allt då löntagarna, under det gångna året fått vidkännas sänkt levnadsstandard och har att motse krav på ytterligare uppoffringar 1978 är det nästan 59 stötande med stora skattelättnader för den grupp av företagare som haft de största ekonomiska framgångarna — för det är egentligen de som får skattelättnaderna. Vad som nu föreslås innebär att de som placerat sin förmögenhet i fastigheter, i varulager, i maskiner och inventarier bara behöver betala kapitalskatter på 30 96 av värdet, om vederbörande driver någon form av rörelse eller jordbruk. Genom att 200 000 kr. i botten är fria från förmögenhetsskatt kan alltså företagaren och jordbrukaren ha en förmögenhet på nära 670 000 kr. utan att drabbas av förmögenhetsskatt, medan den som placerat sina pengar på bank, i värdepapper eller t.o.m. i bostadsfastigheter utan samband med rörelse får betala förmögenhetsskatt för allt som överstiger ett värde av 200 000 kr. Motiveringen för denna utomordentliga förmånsbehandling och särställning för företagaren är att kapitalskatterna måste betalas med redan inkomstbeskattade pengar och att det därför annars skulle krävas en onaturligt stark avkastning av företaget. Man menar också att kapital som arbetar i ett företag inte skall förmögenhetsbeskattas. Jag tycker att dessa motiveringar är synnerligen bristfälliga. Det är ju ändå så att alla kapitalskatter betalas med redan inkomstbeskattade pengar, eftersom de inte är avdragsgilla. En person som har pengarna placerade på bank måste betala förmögenhetsskatten med ränteavkastningen, som först inkomstbeskattas, eller med andra beskattade inkomster. Samma ordning gäller börsnoterade aktier. I princip måste samma avkastningskrav ställas på de börsnoterade företagen, om hänsyn tas till dubbelbeskattningen. Om inte den beskattade inkomsten förslår till att betala dessa skatter och till en inkomst för uppehället, finns ingen annan möjlighet för den skattskyldige än att minska sin förmögenhet, vilket kan ske på olika sätt. Antingen kan pengar lånas till skatten, alternativt tas ut från banken, eller värdepapper säljas. Detta kan tyckas vara en brutal metod, men ibland — om än mycket sällan — måste den tillgripas. Normalt räcker avkastningarna till för att klara av kapitalskatterna också. Departementschefen och utskottsmajoriteten menar att denna utväg inte står till buds för ägare av företag som inte är börsnoterade. Jag menar att de farhågorna är överdrivna. För det första finns det för den företagare som driver rörelsen som enskild firma möjlighet att belåna sin rörelse. Det är svårare för dem som driver företaget i aktiebolagsform med det låneförbud som nu finns. Men i stället för att då införa varaktiga skattelättnader borde man ha tillskapat en låneform för belåning av familjeföretagens aktier. Och början är ju redan gjord i och med ändringarna av AB Företagskapitals arbetsmetoder. För det andra skall man ha klart för sig att i normala tider så avkastar företaget så att det räcker både till företagarens bärgning och till kapitalskatterna och den skattebelastning som uppstår på inkomstskattesidan. Den undersökning som gjorts av en expertgrupp och som åberopats Nr 56 i propositionen har enligt min uppfattning använt typexempel som inte Lördagen den är alltför vanliga och dessutom är behäftade med brister. 17 december 1977 För det tredje så är normalfallet inte sådant att en företagare startat sitt företag med ett stort eget kapital och utan skulder. Tvärtom så har De mindre och i de flesta fall framgångsrika företagare kunnat starta under tämligen medelstora blygsamma omständigheter och med skicklighet och goda medarbetare = företagens utveckkunnat bygga upp företaget så att dess värde ger företagaren en god ling, m.m. bärgning men därutöver också en pålaga i form av förmögenhetsskatt. Men anledningen till förmögenhetsökningen kan nog också sökas i vårt internationellt sett mycket fördelaktiga inkomstskattesystem för företagare. Under alla år då en ständig kampanj förts mot kapitalskatterna har alltså stora förmögenheter kunnat byggas upp här och där bland företagare trots kapitalskatterna. För min del unnar jag framgångsrika företag eller företagare att tjäna pengar, men jag är tveksam om vi också skall befria dem från att betala samma skatter som andra medborgare får betala. Det är det jag tycker är fel. Om man ser det ensidigt är det naturligtvis möjligt att man i den ekonomiska tillväxtens namn skall följa de förslag som framläggs i propositionen, men någon skatterättvisa kan det aldrig bli fråga om. Jag tror det vore bättre att inrikta samhällets stöd på småföretagaren i ordets rätta bemärkelse, som har stora svårigheter att få verksamheten att gå ihop och ge innehavaren en rimlig bärgning och som aldrig drömmer om att komma i den gynnsamma situationen att några betydande förmögenhetsskatter uppstår. Propositionen och utskottsmajoriteten är medvetna om att de gynnsamma värderingsreglerna kan locka till sig spekulationskapital. Detta gäller då främst egendom som inte bara behåller sitt realvärde utan t.o.m. ökar ännu mer i värde. För att inte jord, skog och bostadshus skall bli för lockande som del i något slags rörelse, har man infört en spärr som förhindrar att det samlade värdet av rörelsen blir lägre än om dessa tre ting — jord, skog och bostadshus — värderats särskilt. Men denna spärr är inte särskilt effektiv. Så länge som de från värdereduceringen undantagna förmögenhetsdelarna understiger 30 96 av totalvärdet har spärren ingen som helst betydelse, och inte heller vid en annan fördelning av förmögenheten är spärregeln helt effektiv, genom den konstruktion som den har fått. En gårdsägare får alltså en kraftig reduktion av sin förmögenhetsskatt, trots att förmögenheten är värdebeständigt placerad och lätt kan belånas under normala kreditförhållanden. i; I den reservation som avlämnats till utskottets betänkande av samtliga socialdemokrater tas också upp förslaget i propositionen att mjuka upp de särskilda skattereglerna för delägarna i s.k. fåmansbolag. Den här gången gäller det beskattningen av bilförmån. Jag vill erinra om att dessa särskilda beskattningsregler framkom på förslag av företagsskatteberedningen. Utredningen hade kunnat konstatera att den stora nybildningen av aktiebolag som skedde vid 1960-talets slut och 1970-talets början inte 61 var ett utslag av en enormt ökad företagsamhet utan i många fall bara var en strävan att uppnå opåkallade skattelättnader. Detta kunde ske genom att företagaren och aktiebolaget betraktades som skilda rättssubjekt, trots att i praktiken så inte var fallet. Genom att det sålunda var möjligt utnyttja blandade skatteregler, och genom att kontrollen försvårades på grund av uppdelningen på dels bolaget, dels bolagsägaren, förekom ofta missbruk. För att råda bot på detta föreslogs en serie åtgärder som ledde till en proposition som antogs av riksdagen på våren 1976. En av de specialregler som antogs gällde beskattning av bilförmån när huvuddelägaren eller honom närstående använde företagets bil. Enligt denna specialregel skulle förmånen av bil alltid omfatta minst 1 000 mils körning. Nu vill departementschefen och utskottsmajoriteten i praktiken upphäva denna speciella regel och behandla bilförmånen som om bilen används av vilken anställd som helst i företaget. Då motsvarande tvåpartsförhållande som när det är fråga om anställd inte föreligger för ägaren själv, anser vi reservanter att man bör ha kvar den strängare regeln. Anledningen härtill är densamma som en gång när riksdagen enhälligt biföll det förslag som nu gäller, nämligen dels att värdet av att ha tillgång till bil i obegränsad omfattning, utan att därför ha skyldighet att bära alla kostnader, är värd mer än bara en proportionerad kostnad för en kort körsträcka, dels att det är svårt att jäva något påstående om kort körsträcka som den skattskyldige vill göra trolig. Jag tror heller inte att detta är ett sådant problem som många vill göra gällande. I detta sammanhang kan jag inte underlåta att göra ungefär samma påpekande som utskottsmajoriteten själv har gjort när den har motiverat avslaget på motionen 157, i vilken man krävde att de särskilt dyra bilarna skulle särbehandlas.

Herr talman!

Herr talman! När regeringen i propositionen 40 lägger fram förslag om lättnader i beskattningen av kapital som lagts ner i rörelse, jordbruk och skogsbruk så tillmötesgår den i viss utsträckning de krav som ställts i riksdagen under hela 1970-talet. Och även den förra regeringen, med finansminister Sträng i spetsen, har uttalat sig positivt för ett sådant system. Lättnader i beskattningen av det s.k. arbetande kapitalet beslöts första gången 1970. År 1974 fastställdes nu gällande regler, vilka i korthet in nebär att lager och inventarier vid förmögenhetsbeskattning samt vid Nr 56 ay och gåvobeskattning får tas: upp till det lägsta värde som godtas Lördagen den vid inkomstbeskattningen. Detta innebär lägre värde än vad som gällde 17 december 1977 enligt 1970 års beslut. Men det förekommer i nuvarande regler en spärr som innebär att förmögenhetsvärde i förvärvskällan skall tas upp till - De mindre och minst 60 26 av sudvstansvärdet. medelstora I samband med riksdagsbeslutet 1974 uttalade riksdagen på skatteut = företagens utveckskottets förslag att de då beslutade reglerna inte kunde anses vara en = ling, m.m. slutgiltig lösning av familjeföretagens kapitalsituation. Utskottet föreslog att företagsskatteberedningen skulle ta upp de likviditetsproblem som kapitalbeskattningen innebär för familjeföretagen till en allsidig bedömning och därvid även ta ställning till frågan om vilka åtgärder som bör vidtas för att underlätta problemen vid generationsväxlingar i mindre och medelstora företag. Utredningen har verkställts. Den berör i huvudsak problemen vid generationsväxlingar. I remissvaren har frågan om förmögenhetsskatten för småföretagen kommit i förgrunden. Anledningen är framför allt den påfrestning för företagen som den årliga förmögenhetsskatten utgör. Förmögenhetsskatten är inte avdragsgill och får därför betalas med medel som belastas med såväl inkomstskatt som arbetsgivaravgift. Därför åtgår i många fall inkomster som är fyra fem gånger större än förmögenhetsskatten för att kunna täcka in denna utgift. Enligt departementschefen bör kapitalskattereglerna utformas så att de inte hindrar eller onödigtvis försvårar fortsatt drift i småföretagets form. Principen bör vara, säger departementschefen, att en fysisk person skall kunna driva ett småföretag så att avkastningen ger, förutom en rimlig inkomst att leva av, även medel för att betala sådana skatter som kan anses omedelbart knutna till företaget. Det nu föreliggande förslaget innebär att man fastställer ett värde av den förmögenhet som nedlagts i företaget. Lättnaderna i beskattningen uppnås genom att det skattepliktiga värdet fastställs till 30 96 av substansvärdet, dock med undantag för fideikommissen, där motsvarande procentsats är 20. För att förhindra att de nya reglerna inte utnyttjas för spekulation innehåller förslaget en spärregel, som innebär att det skattepliktiga förmögenhetsvärdet av en förvärvskälla inte får understiga värdet enligt nuvarande regler vad beträffar mark, växande skog och bostadsbyggnader. Med andra ord: förmögenhetsvärdet får inte understiga taxeringsvärdet frånsett värdet av ekonomibyggnader och givetvis minskat med de skulder i förvärvskällan som vid en proportionering belöper på denna del. De nya reglerna skall tillämpas också vid arvsoch gåvobeskattningen, dock med vissa begränsningar vid gåvobeskattningen. Det är beklagligt att vi inte kan fatta detta beslut i enighet. Flera av ledamöterna i den förra regeringen har ju vid flera tillfällen uttalat sitt positiva intresse för att lindra beskattningen av det bundna kapitalet i småföretagen. Skatteutskottet var också enigt när vi begärde den ut 63 redning som riksdagen beslöt om 1974 och som närmast ligger till grund för det föreliggande förslaget. Inte minst under den lågkonjunktur som ännu varar har många exempel getts på hur hårt kapitalbeskattningen slagit på företagen. Det skall också sägas att den lindring i kapitalbeskattningen av det i företagen bundna kapitalet som nu föreslås är ett intresse inte bara för företagarna utan även för de anställda. Ett mindre uttag av kapital ur företagen ger företagen större möjligheter till utveckling och investeringar, och detta är ju ett intresse för alla och även en förutsättning för att vi skall få ett effektivt näringsliv och kunna konkurrera med omvärlden. Även beträffande regler om anstånd med betalning av arvsskatt har viss uppmjukning föreslagits. Således föreslås att avsskatt från här berörda grupp får delas upp på högst 20 årliga inbetalningar. Dock får den årliga inbetalningen inte understiga 3 000 kr. Bestämmelsen om eftergift av skatt har också utvidgats. De nya reglerna tillämpas om arveller gåvomottagaren avlider inom en tioårsperiod. Som framgick av Erik Wärnbergs anförande har socialdemokraterna accepterat de här föreslagna ändringarna beträffande anstånd och eftergift. Det har väckts ett flertal motioner i anslutning till propositionen, motioner som kräver helt avslag och motioner där man anser att de föreslagna lättnaderna är alltför snävt tilltagna. Detta tyder på att regeringen med sitt förslag lyckats ganska väl att åstadkomma befogade lättnader i beskattningen av det i företagen bundna kapitalet, lättnader som är nödvändiga för att företagen skall bestå och utvecklas och därmed vara till gagn för hela samhället. Jag har under det gångna året vid flera tillfällen mött inte bara företagare utan också företrädare för fackklubbar som mycket starkt framfört kravet på lättnader i beskattningen av det i företaget bundna kapitalet, väl medvetna om den betydelse detta har, inte bara för företaget och ägarna utan också för de anställda. Beträffande de särskilda beskattningsreglerna för fåmansföretag behandlas i utskottsbetänkandet ett förslag om slopande av specialregler angående värderingen av förmånen att för privat bruk få använda företagets bil. Enligt nuvarande bestämmelser skall körsträckan alltid tas upp till 1000 mil. Enligt förslaget är utgångspunkten densamma. Körsträckan skall tas upp till 1 000 mil om inte den skattskyldige kan göra sannolikt att den varit mindre. Vid den praktiska tillämpningen av 1976 års beslut har i viss utsträckning en avvikelse skett från en strikt tolkning av ordalydelsen. Enligt det nu föreliggande förslaget följs de riktlinjer som i övrigt är normgivande för skattelagstiftningen, nämligen att den skattskyldige skall skatta för inkomster och förmåner han haft, men däremot inte för förmåner som inte kommit honom till godo. Sedan är det självklart att vederbörande skall kunna bevisa eller — som det står skrivet — göra det sannolikt att körsträckan varit mindre för att användningen av bilen skall värderas till ett mindre belopp än vad som motsvarar 1 000 mil. Skillnaden mellan vad som tillämpats och de nya bestämmelserna är därför närmast obefintlig. Jag har litet svårt att förstå Erik Wärnberg Nr 56 och den socialdemokratiska reservationen, som närmast innebär en skärp Lördagen den ning av vad som tillämpats. Med den utformning som reglerna nu fått 17 december 1977 och med det uttalande som har gjorts — att det ställs ett speciellt krav på fåmansföretagaren när det gäller att styrka att användningen har varit — De mindre och mindre än 1 000 mil — anser jag att risken för missbruk är ytterst minimal. — medelstora Ytterligare ett antal frågor berörs i detta utskottsbetänkande. Jag skall — företagens utveckinte ytterligare förlänga debatten med att ta upp dessa. En reservation = ling, m.m. av Valter Kristenson kommer Kurt Söderström att närmare beröra, och jag skall säga några ord om ett par motioner. I dessa motioner framförs oro för att de nya beskattningsreglerna för småföretagen skulle innebära risk för missbruk och spekulation. Riksdagen har under senare år behandlat liknande motioner och har då uttalat att jordförvärvslagstiftningen måste utgöra det främsta instrumentet för att förhindra spekulation i mark. Som utskottet framhåller pågår f. n. en utredning om jordförvärvslagstiftning och att syftet med denna just är att söka förhindra spekulationsoch kapitalplaceringsköp av jordbruksfastigheter. Förmodligen kommer jordförvärvsutredningen att i början av 1978 framlägga sitt förslag, och jag anser att detta bör avvaktas. Därtill kommer att såväl företagsskatteberedningen som 1972 års inkomstskatteutredning, vilkas förslag nu framläggs, har behandlat närstående frågor. Följaktligen bör vi först se vad som där föreslås. Ja, och jag tror hela utskottet, är liksom motionärerna angelägen om att missbruk av de nya reglerna undviks. Utskottet har också uttalat att det förutsätter att regeringen och budgetdepartementet noggrant följer tillämpningen av den nya lagstiftningen. Erik Wärnberg ställde i sitt anförande vissa frågor som jag skall ta tillfället i akt att svara på. Han talade om ”dramatiska förändringar” som regeringens förslag skulle innebära. Det är ju ändå på det sättet att vi tidigare har varit eniga om att företa vissa lättnader. Vi har varit eniga om att begära utredning syftande till åtgärder i samma riktning. De åtgärder som regeringen nu föreslår är principiellt av samma art. Man kommer inte ifrån att den årliga förmögenhetsskatten är betungande. Det framträder speciellt i en lågkonjunktur. Erik Wärnberg nämnde hur företagaren och jordbrukaren med en miljon i behållning skattefritt får 670 000 kr. Jag vill till det nämna att om förmögenheten består av det värde som representeras av lager så är detta riktigt. Men man skall lägga märke till den spärregel som innebär att taxeringsvärdet skall tas upp till det nuvarande. Det enda undantaget är värdet av ekonomibyggnader. Vi vet dock att vid den senaste fastighetstaxeringen kom dessa byggnader i regel att åsättas ett ganska lågt värde. Förmodligen blir det därför i huvudsak taxeringsvärdet som kommer att utgöra spärr. I de flesta fall — åtminstone när det gäller jordbruken — upptar taxeringsvärdet en rätt stor del av det som utgör den behållna förmögenheten. Frågan om fåmansföretagen har vi diskuterat tidigare. Jag är medveten om att det har förekommit missbruk av reglerna — det framgick inte 65 minst av företagsskatteutredningens förslag. Men man får inte tillgripa så stränga åtgärder att de för andra innebär direkta orättvisor. Jag anser att man här har kommit fram till en lösning där riskerna för missbruk är ytterst små. När det sedan gäller tvåpartsförhållandet är det riktigt att det inte föreligger ett sådant, men jag vill för kammarens ledamöter påpeka att det inte heller föreligger något tvåpartsförhållande när det gäller uppgifter från den som använder sin bil för att köra till jobbet. Likväl sätter vi tilltro till de uppgifterna, och det gör vi rätt i. Jag tror därför att vi inte alltför mycket skall förstora avsaknaden av tvåpartsförhållandet på den här punkten. Vi har enligt min mening anledning att i det här fallet se det på samma sätt som vi gör i andra sammanhang. Herr talman! På grund av vad jag har anfört ber jag att få yrka bifall till skatteutskottets hemställan på samtliga punkter.
Herr talman! Herr Josefson menar att mina ord om dramatiska förändringar för en viss grupp företagare är överdrivna. Jag vill inte hålla med om att de är det. Om man fördubblar de skattefömåner på kapitalbeskattningens område som redan finns, och den förändringen bara omfattar en rätt begränsad grupp av företagare som har haft de största framgångarna och som har hyggliga förmögenheter — då vågar jag påstå att det är dramatiska förändringar. Detta gäller särskilt i ett läge där man har några månader eller kanske något år på sig till dess man får ta ställning till de totala skattefrågorna, dvs. när 1972 års skatteutrednings förslag och företagsskatteberedningens förslag har gått igenom remisskvarnen. Det kan betecknas som rätt dramatiskt att man just nu kan klippa till med en sådan förbättring för den här gruppen. Det gäller inte småföretagare utan det är fråga om rätt stora företag, och alla har inte de nämnda problemen. Jag vill alltså hävda att det är en rätt dramatisk förändring som föreslås. Låt mig gå vidare. Herr Josefson säger att en jordbrukare som har en gård har huvudparten av sin förmögenhet placerad i jorden, i den växande skogen och i bostadsbyggnaden och att han får betala förmögenhetsskatt på det, fullt ut. Det blir dock en nedsättning på grund av att han från början får räkna in allt han har enligt 30-procentsregeln. Summan får sedan inte underskrida förmögenhetsskatten på de första delarna. Om han kommer i det läget att han skulle få betala full förmögenhetsskatt för jorden, skogen och bostadsbyggnaden innebär dessa regler ändå att han kan komma undan och inte behöver betala någon förmögenhetsskatt alls på den övriga delen av förmögenheten. Det är därför jag menar att spärregeln inte är särskilt effektiv. Vidare vill jag säga att redan dagsläget innebär att den som har sin förmögenhet placerad i jord och skog har en oerhörd förmån framför alla andra. Taxeringsvärdena är nämligen så låga att de inte ens till Nr 56 närmelsevis når upp till de verkliga marknadsvärdena. Om den som för Lördagen den värvat den här fasta egendomen har en del skulder, som får tas upp 17 december 1977 till sitt nominella belopp, blir det praktiskt taget ingen förmögenhet kvar. Ytterst få kommer upp i någon förmögenhet när de får räkna på det — De mindre och här sättet, enligt det system som gäller i dag — och förmånerna kommer = medelstora alltså att bli dubbelt så bra enligt förslaget! företagens utveck Jag har inte nu tillfälle att beröra bilfrågan, men jag återkommer i = ling, m.m. min nästa replik.
Herr talman! När det gäller dramatiska förändringar sade Erik Wärnberg att förmånerna skulle uppstå för de företag som har haft de största framgångarna. Det är kanske riktigt att de haft stora framgångar, men det är också fråga om företag som i den kris som hela vårt näringsliv har befunnit sig i under det senaste året är i en ytterst besvärlig situation. Trots att inkomsten är noll eller ytterst liten får de nämligen betala förmögenhetsskatt. Det är detta som många har anfört som motiv för att en åtgärd måste vidtagas härvidlag. Det är här som jag också från de anställda i den här typen av företag har mött kravet på att man — i stället för att urholka företaget på kapital — borde göra en justering när det gäller beskattningen av det bundna kapitalet. Säkert har även andra hört liknande synpunkter. Vad sedan gäller frågan om ett taxeringsvärde är högt eller lågt vill jag anföra: Var och en vet att i tider med stark inflation stiger det som räknas som realvärde. Då får man i exempelvis jordbruket ett realvärde som ligger högre än avkastningsvärdet — en situation som är olustig inte minst för den grupp det berör. Men vi skall inte bara tänka på den grupp som säljer egendomarna och omsätter sin tillgång i kapital utan också på den stora grupp som har valt att använda största delen av sitt liv till att syssla med en rörelse och har sin utkomst därifrån. Vi måste se till att inte den gruppen åläggs att betala sådana skatter som utgör en mycket hård påfrestning — och vi vet att kapitalbeskattningen är mycket betungande i dag. Många gånger måste vederbörande ha en inkomst som är fyra eller fem gånger större än den summa som skatten utgör.
Herr talman! Stig Josefson säger att det kan vara berättigat att ge de här människorna en stor skattelättnad därför att de har haft det bra men kanske inte får det så bra i fortsättningen. Det kan vara berättigat att ge lättnader till dem som haft det bra och har ett expansivt företag bara om man tittar på den ekonomiska tillväxten. Får ett företag som går rasande bra ytterligare hjälp, så går det nog ännu bättre — det håller jag med om. Men någon skatterättvisa är det inte fråga om, och det är när man påstår det som jag protesterar högljutt. Jag kommer att protestera ännu mera högljutt om Stig Josefson säger 67 Nr 56 att de som valt att placera sina pengar i värdefast egendom skall ha Lördagen den ytterligare skattelättnader, medan de som inte haft förmågan att driva 17 december 1977 ett företag utan i stället har sparat sina pengar på en bank för det första skall lida hela inflationsförlusten och för det andra skall betala full för De mindre och mögenhetsskatt utan någon som helst reduktion. Då är det inte längre medelstora fråga om någon skatterättvisa — då är det en stor skatteorättvisa som företagens utveckhåller på att genomföras. ling, m.m. När det gäller bilarna utgår Stig Josefson ifrån att det inte skall bli någon förändring av nuvarande förhållanden. Varför har man då framlagt propositionen? Varför håller man på och plottrar med det här, om det inte skall bli någon förändring? Man tänker naturligtvis företa förändringar. Om man lyckas göra sannolikt, som herr Josefson säger, att man inte använder bilen fullt ut, skall man inte behöva betala någonting för att det står en bil i garaget som man får använda när som helst. Det är inte så svårt att göra sannolikt att man använder den där bilen något mindre. Det stora problem som företagsskatteberedningen hade att ta ställning till var: Hur skall man lyckas bevisa att någon använder en firmabil som han får använda hur mycket som helst, när vederbörande själv säger att min fru har en folkvagn, och det är den vi använder privat. På det sättet lyckas man göra troligt att man inte använder den fina firmabilen. När vi lyckats genomföra det här i enighetens tecken, varför håller ni då på och rycker i det nu, om ni inte skall genomföra någon ändring, herr Josefson?
Herr talman! Först och främst, Erik Wärnberg, talade jag inte om företag som haft det bra utan om företag som haft framgång. Det är rätt stor skillnad. Att man haft framgång betyder att företaget har utvecklats och därmed har värdet av det blivit rätt betydande. I och med att man drabbas av kapitalbeskattningen under en lågkonjunktur, då det inte finns någon vinst att betala förmögenhetsskatten med, blir det en hård påfrestning. Det var detta jag ville betona med mitt förra inlägg. Med anledning av vad Erik Wärnberg i sitt senaste inlägg sade om beskattningen av det bundna kapitalet måste jag ställa frågan, om Erik Wärnberg tar avstånd från den ståndpunkt han tidigare intagit i denna fråga såväl vid beslutet 1974 som vid den framställning vi gjorde till riksdagen om en fortsatt utredning. Beträffande bilförmånen framgår det av propositionen och betänkandet att riksskatteverket inte bokstavligt har tillämpat de regler som beslöts 1976. Beträffande skattelagstiftning anser jag att den främsta målsättningen måste vara att den är rättvis. Kan man här direkt peka på att den lagtext som beslöts 1976 innebär att personer som inte har utnyttjat bilen i den utsträckning där anges ändå skall betala skatt, anser jag det 68 är en skyldighet för oss att försöka rätta till detta. Som jag sade i mitt förra inlägg — jag har sagt det även tidigare — Nr 56 tror jag inte att man har anledning att bedöma denna grupp på annat Lördagen den sätt än andra när det gäller trovärdigheten. Tvåpartsförhållanden saknas, — 17 december 1977 som jag påpekade i mitt förra inlägg, även i andra sammanhang vid uppgiftsskyldighet. Jag anser att vi som främsta mål för lagstiftningen — De mindre och skall ha rättvisa. Man skall styrka sina uppgifter, men vi skall inte sätta — medelstora trovärdigheten i fråga mer när det gäller den ena gruppen än när det — företagens utveckgäller den andra. ling, m.m.

Herr talman! Det har framgått av denna debatt och det framgår av den allmänna debatten i vårt samhälle att mängder av människor, myndigheter och andra är oroade över prisutvecklingen på jordbruksfastigheter, enfamiljshus och hyresfastigheter. Vi är alla besjälade av en vilja att på olika vägar försöka komma till rätta med detta problem. Det finns många olika orsaker till det, bl.a. beskattningsreglerna. I dag diskuterar vi frågan om beskattningen av förmögenheter. Där råder det många oklarheter om vad som egentligen är förmögenhet. Om en skattskyldigs förmögenhet är placerad i bank är det inga problem, men så fort ett kapital placeras i andra tillgångar värderas det efter andra regler och skatteeffekterna blir annorlunda. I min reservation har jag yrkat bifall till motionerna 1976 78:151. Det är centerpartister som har skrivit de motionerna. De är mycket bra eftersom de tar upp detta problem och försöker ange en framkomlig väg för att lösa det. Motionärerna har belyst problemet när ett kapital placeras exempelvis i en jordbruksrörelse. De påpekar helt riktigt att förmögenhetsskatten beräknas efter det taxeringsvärde fastigheten har vilket leder till skattefördelar. De hemställer att regeringen tillsätter en utredning för att se över problemet och att regeringen därefter framlägger förslag till riksdagen. De tänker sig att det inte är taxeringsvärdet som i fortsättningen skall ligga till grund för uppskattningen av förmögenheten utan det belopp som man ger för fastigheten vid nyförvärvet. Jag instämmer helt i tanken att problemet kan lösas på det sättet. 1972 års skatteutredning framlägger sitt betänkande strax före nyår. Den föreslår att regeringen tillsätter en ny utredning som skall behandla en hel rad problem på skatteområdet som utredningen inte har hunnit föreslå lösningar på. Den nya utredningen bör då också kunna få i uppdrag att lösa problemet med hur förmögenheten skall beräknas för dem som är innehavare av jordbruk, skogsfastighet, enfamiljshus eller hyresfastighet. Med detta yrkar jag bifall till reservationen 2 vid skatteutskottets betänkande nr 19.

Herr talman! Med anledning av propositionen 40 med förslag till skattelättnader har en socialdemokratisk partimotion väckts. Det finns en hel del i denna motion som jag helhjärtat kan instämma i. Där sägs t.ex.: ”En politik syftande till arbete, trygghet och utveckling måste grundas på insatser för att stimulera näringslivets utveckling.” Detta har vi från moderat sida sagt i många år i våra partimotioner, liksom att insatser ”kan vara betydelsefulla för att undanröja de särskilda hinder och problem som de mindre företagen ibland ställs inför”. Att ”skatten på arv, gåvor och förmögenheter bör bli föremål för en allmän översyn —--- för att i möjligaste mån undvika olika former av särbehandling av skilda kategorier skattskyldiga” är inte heller någon särskiljande fråga. Vi är också överens om att medborgarna måste uppleva ”att bördorna fördelas rättvist”. Jag kan tillägga — fastän det inte faller inom skatteutskottets område — att jag har stor förståelse för det resonemang som förs angående de nya stiftelsernas styrelser. Om inte de som utses har erforderlig kompetens i form av praktisk erfarenhet från industriell verksamhet m.m., finns säkerligen risk för att syftet med omorganisationen kan bli helt förfelat. Men om socialdemokraterna i riksdagen ser till att de tankegångar som framförs i motionen också blir vägledande bland det socialdemokratiska folket ute i landstingen när det blir dags för nomineringar, så vågar jag garantera att socialdemokraterna skall få stöd från i varje fall de moderata landstingsledamöterna. Men för att återgå till skatteutskottets kompetensområde finns det enligt min uppfattning inte så värst mycket mera positivt i den socialdemokratiska motionen — däremot åtskilligt negativt. Sålunda fattar jag inte hur det kan påstås att det i dag inte är förmögenhetsskatten som är det stora problemet för de mindre och medelstora företagen utan att det är efterfrågan på deras produkter och underlaget för deras verksamhet som är den helt avgörande faktorn. Självklart är att produktionen har en stor betydelse, men för att kunna lyckas med den måste man kunna sälja till konkurrenskraftiga priser. I stället för att underlätta för och stimulera företagen till att växa sig allt starkare och solidare har under den socialdemokratiska eran nästa alla insatser inriktats på att minska företagens möjligheter att klara sin finansiering och konsolidering på sikt. Den åtgärdskatalog som redovisas i den socialdemokratiska motionen och som går tillbaka ända till 1930 talet tycker jag alltså inte är något att vara speciellt stolt över. Det är i stället ett bevis på hur socialdemokraterna systematiskt urholkat företagens egen förmåga att klara sig själva, varigenom de blivit alltmer beroende av staten och olika låneinstitutioner. Det är en utveckling som man från företagarhåll inte alls tycker om. Företagen vill stå på egna ben och klara sina problem utan statlig inblandning, men detta är till följd av den politik som förts numera inte möjligt. Att så är fallet är ett obestridligt faktum. All tillgänglig statistik visar Nr 56 hur lönsamheten inom företagen sjunkit år från år. Och när lönsamheten blir för låg minskar motivationen att satsa riskvilligt kapital på företagsamhet, och det är det läge vi just nu står inför. I propositionen finns en tabell som visar lönsamheten inom olika för De mindre och retag. Den är från 1974, och det är sannerligen inga speciellt stimulerande — medelstora siffror som presenteras: företagens utveckling, m.m. Den här statistiken var tydligen besvärande för socialdemokraterna, varför de i motionen presenterat en lönsamhetsundersökning. Av denna framgår att avkastningen i verkstadsföretag med 75-150 anställda är 8,8 96, i företag med 151-500 anställda är 6,3 96 och i företag med mer än 500 anställda är den 5,6 96. I medeltal blir det 5,7 96. Det är sannerligen ingen siffra som man bör glädja sig åt, utan det är snarare ytterligare ett bevis på hur företagandet har försvårats under de gångna åren. Det kanske märkligaste i sammanhanget är dock att socialdemokraterna helt undvikit att ta med företag med mindre än 75 anställda. Av de drygt 200 000 företag som finns i landet har mer än 90 96 maximalt 50 anställda. Tydligen har socialdemokraterna inte något intresse för den kategorin. En annan egendomlighet är att man gör en ”egen” indelning i storleksklasser som helt avviker från praxis. Den består av grupper på 75-150, 150-500 och över 500, i stället för den vanliga gränsen på 200 anställda. Det enda man åstadkommer med denna indelning är att det inte går att göra någon rättvis jämförelse med propositionens siffror. Statistik är tillräckligt svårt ändå att argumentera med, och därför kan den extra dimbildning som åstadkommits omöjligen vara avsedd att tjäna något positivt syfte. Jag tycker att socialdemokraternas agerande är ganska betänkligt, och det kan väl också vara anledningen till att den socialdemokratiska näringspolitiken har misslyckats och att vi nu har så många problem. Varför jämför man bara med verkstadsföretagen och inte — som i propositionen — med hela näringen? Beror det kanske på att bevisföringen i motionen då hade fallit platt till marken? I varje fall stärker det mig i min uppfattning att de åtgärder som föreslås i propositionen är välgrundade och nödvändiga för att underlätta för våra småföretag att överleva och fortsätta sin verksamhet. Det är inte på det viset att våra små och medelstora företag går fria från de uppoffringar som ”de flesta andra grupper i vårt land fått vidkännas det senaste året”, som det står i motionen och i den reservation som på denna punkt är fogad till skatteutskottets betänkande. I stället 7n har de sedan flera år tillbaka befunnit sig i den situationen, vilket vi från borgerligt håll ofta påpekat här i riksdagen när dessa frågor har kommit på tal. Felet är väl att socialdemokraterna aldrig velat lyssna vare sig på oss eller på företrädare för näringslivet, när krav på en mera rättvis behandling har framförts. Det borde vara dags för socialdemokraterna att sluta upp med att anse företagare som något slags andraklassindivider till skillnad mot löntagarna. Fanns det inga företagare så fanns det inte heller några löntagare, och ju mer framgångsrikt ett företag är, desto tryggare kan alla anställda känna sig. Att det sedan kan uppstå intressekonflikter är självklart, men jag tror att företagen bäst löser sina egna problem med så liten inblandning som möjligt från myndigheternas sida. Jag tycker man skall ge dem en chans genom rättvisa och förnuftiga lagar och förordningar. Sluta upp med att tro att de är guldkor, som man kan fortsätta att mjölka sedan man slaktat dem. Samma motivering kan användas som genmäle till Valter Kristenson, som i reservationen 2 till skatteutskottets betänkande utpekar jordbrukarna som en särskilt privilegierad grupp i samhället. Låt mig bara säga: Arbetsgivare eller löntagare, producent eller konsument — vi är alla beroende av varandra. Vi skall sluta upp med att spela ut olika grupper mot varandra och i stället satsa på samarbete. Det är något av detta som ligger bakom tillkomsten av den ”småföretagarproposition” som vi nu behandlar och som är avsedd att vara ett första steg mot — vilket är nödvändigt — ett bättre näringslivsklimat i vårt land. Det förhåller sig på det sättet, vilket även socialdemokraterna skriver i sin motion, att det finns särskilda hinder och problem som de mindre företagen ställs inför, och därför är insatser betydelsefulla för att undanröja dem. Det går emellertid inte att undanröja dem genom att i reservationer till utskottsbetänkandet yrka avslag på en del av de förslag som framställts. Därför ber jag, herr talman, att få yrka bifall till hemställan i skatteutskottets betänkande nr 19 och således avslag på de reservationer som är fogade till detta betänkande.
Herr talman! Herr Söderström dök ned i statistiken och påstod att socialdemokraterna aldrig talade om de verkliga småföretagen utan bara tänkte på andra företag. Men kan herr Söderström säga hur många procent verkliga småföretag som får någon nytta av förmögenhetsskattesänkningen, om jag undantar dem som äger stora gårdar och har placerat sina pengar på ett värdefast sätt där? På en tidigare ställd fråga i dag vill jag svara att jag naturligtvis inte tar avstånd från vad skatteutskottet tyckte 1974. Men skatteutskottet har inte uttalat att det skulle se ut på det här viset. Uttalandet har resulterat i tilläggsdirektiv till företagsskatteberedningen, och därför tycker jag vi skall invänta dess förslag. Jag vill tillägga att de företag som tidigare gått bra men nu inte längre gör det — de kan ha en stor förmögenhet men inga inkomster — har i dag 80/85-procentsspärren att falla tillbaka på. Inte ens för dem blir alltså förmögenhetsskatten särskilt kännbar.
Herr talman! Det som möjligen var sakligt i herr Söderströms inlägg från talarstolen har bemötts av Erik Wärnberg. Jag blev litet upprörd när jag lyssnade på herr Söderströms anförande. Det var tydligen ett exempel på den typ av propaganda om socialdemokratins inställning till företagsverksamheten här i Sverige som moderaterna bedriver ute i buskarna i en valrörelse — bl.a. vid Jönköpingsmötet valrörelsen 1976. Det är i och för sig skönt att den propagandan framförs här och att det nu står naket att det är denna propaganda man bedriver. Vad är sanning, herr Söderström? Jo, sanningen är den att svensk socialdemokrati t.o.m. hösten 1976 hade suttit i regeringen i 44 år. Under denna tid har antalet företagare i Sverige ökat liksom deras förmögenheter. Det är dessa rika människors problem som vi i dag diskuterar. Det gäller inte några fattiga människors problem. Vi talar om förmögenhets-, arvsoch gåvobeskattning. Kom ihåg detta, herr Söderström. Dessa människor har blivit rika under en socialdemokratisk regeringstid.
Herr talman! Om det är så stora problem som herr Kristenson säger är det väldigt underligt att han står ensam under reservationen 2 i betänkandet. Herr Wärnberg vet lika väl som jag att det är omöjligt för mig att på stående fot besvara hans fråga. Det tänker jag inte heller försöka göra. Att jag tog upp denna tabell beror på att vi i dag behandlar åtgärder för de små och medelstora företagen. Herr Wärnberg och andra kan slå upp s. 4 i bilaga 1 till propositionen 40. Där finns en gräns angiven vid 200 anställda. Små företag har upp till 50 anställda och medelstora företag mellan 50 och 200 anställda. Därför tycker jag att jag med fog kan ställa frågan varför man i en reservation nöjer sig med att börja med 75 anställda och sluta med över 500 anställda.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att jag har avgivit en reservation till skatteutskottets betänkande, men det är en reservation till förmån för två centerpartistiska motioner. Några centerpartister har alltså erkänt att man skapar åt sig så mycket kapital i annan verksamhet att man nu placerar kapitalet i jordbruksfastigheter och betalar överpriser på dessa för att förmögenhetsskattereglerna är gynnsamma. Det har centerpartisterna uppfattat. Men herr Söderström har ännu inte uppfattat att människorna i detta samhälle blir rikare, framför allt de som har företag.
Herr talman! Jag har förståelse för att herr Söderström inte kan lämna någon statistik över hur många små företag som får nytta av förmögenhetsskatteändringarna. Men eftersom herr Söderström själv talade om att socialdemokraterna bara har intresse av de stora företagen och börjar statistiken med 75 anställda, borde herr Söderström ändå ha försökt ta reda på hur många företag med under 75 anställda — med undantag av jordoch skogsägarna — som egentligen får denna förmögenhetsskattelättnad. Det skulle ha varit värdefullt för småföretagarna att få denna statistik. Jag vill klandra propositionsskrivarna för att de inte har tagit fram den siffran.
Herr talman! Det är klart att det är bra med statistik. Visst hade det varit bra om också denna siffra funnits. Jag är själv intresserad av företagsamhet och tillhör en organisation som sysslar med detta. Därför vill jag vända mig mot herr Kristenson, när han talar om min brist på saklighet. Ingen kan väl undgå att märka hur företagarna själva har uppfattat företagsamhetsklimatet i Sverige. Det är ingen tvekan om att det har uppfattats som helt negativt. Detta har kommit fram mer och mer under årens lopp, och det kulminerade vid senaste valet. Det är inte resultatet av någon buskpropaganda. Jag tror inte att företagarna bryr sig så mycket om den, däremot tar de intryck av den situation som de dagligen upplever, speciellt småföretagarna. En småföretagare har ofta en arbetsvecka som kan påminna om vad en riksdagsledamot har under slutskedet inför julen. Det är en arbetsvecka som ingen fackförening skulle tillåta för en anställd. Småföretagarna har alltså sådana villkor att jag tycker det finns all anledning att slå vakt om denna yrkesgrupp. Det är i alla fall småföretagen som har utvecklat det svenska välståndet. Småföretagarna är faktiskt en orättvist behandlad grupp i dag, det erkänner t.o.m. socialdemokraterna. Och är det orättvist, skall man vidta åtgärder för att avlägsna orättvisorna.

Herr talman! Innan jag mera konkret berör de ändringar i aktiebolagslagen som föreslås i proposition nr 41 är det nödvändigt att göra en kort tillbakablick och påminna om hur aktiebolagslagen har handlagts i riksdagen de senaste åren. Därigenom får dagens ärende sin rätta placering i helhetsbilden. I offentlig statistik kan var och en konstatera att antalet aktiebolag här i landet kraftigt ökat under såväl 1960-talet som 1970-talet. Vid årsskiftet 1965-1966 fanns ca 66 000 aktiebolag. Fem år senare, vid årsskiftet 1970-1971, hade antalet ökat till 100 000, och vid utgången av år 1973 redovisades antalet till ca 133 000. ligare intressant statistik att tillgå. Det beräknas att det då var inte mindre — Nr 56 än 65 000 aktiebolag som inte drev rörelse med anställd arbetskraft. Företagsskatteutredningen gjorde en rad stickprovsundersökningar i syfte att få en mera detaljerad bild av dessa 65 000 aktiebolag. Undersökningarna ger anvisning om att av dessa bolag driver 20 000 någon form av De mindre och rörelse medan 15 000 är vilande bolag och 30 000 är skrivbordsbolag. medelstora Mot bakgrund av den utveckling som den offentliga statistiken visar — företagens utveckär det inga överord att påstå att den skärpta attityd som en rad mynling, m.m. digheter visat mot denna utveckling sedan början av 1970-talet i hög grad är befogad. Det går inte att frigöra sig från misstanken att under den tidsperiod som statistiken omfattar har många aktiebolag bildats för att för berörda personer uppnå skattemässiga fördelar. Numera vet vi också att metoderna många gånger varit mycket raffinerade. Det har blivit nödvändigt att från samhällets sida vidta motåtgärder för att hindra skatteflykt. I riksdagens beslut 1973 ingick bl.a. frågorna om aktiekapitalets storlek och om låneförbud. De befintliga aktiebolagen fick hela fem år på sig som övergångstid och anpassningsperiod för att höja aktiekapitalet till 50 000 kr. Bestämmelsen om låneförbud infördes för att bl.a. hindra skatteflykt. Samtidigt bestämdes vilken personkrets som skall omfattas av låneförbudet. Det skall också tilläggas att regler för erhållande av dispens från låneförbudet infördes samtidigt. Två år senare, 1975, beslöt riksdagen anta en ny aktiebolagslag, som innebar förändringar på flera områden än vad 1973 års beslut omfattade. Den nya aktiebolagslagen trädde i kraft den 1 januari 1977. Nu lägger regeringen för andra gången under detta år fram förslag till ändringar av tidigare beslut som rör aktiebolagslagen. I våras gällde det övergångstiden för befintliga aktiebolag rörande uppräkningen av aktiekapitalet. Den tidigare beslutade perioden på fem år förlängdes med tre år. Detta beslut talar sitt tydliga språk. Avsikten tycks vara att finna motiveringar för att förhindra en uppräkning av aktiekapitalet. I dag har riksdagen att på nytt behandla nya förslag till ändringar av aktiebolagslagen. Det är inte utan att man frågar hur det kan komma sig att den nuvarande riksdagsmajoriteten har så stort intresse av att ständigt ändra i denna lag, trots samtidiga påståenden att alltför många lagar stiftas eller ändras på ett år. I den nu aktuella propositionen föreslås att reglerna för dispens från låneförbudet skall bli mera generösa. I de regler som riksdagen antog 1975 är angivet att länsstyrelsen kan på ansökan medge undantag, om synnerliga skäl därtill föreligger. Dispensreglerna gäller för aktieägare, styrelseledamöter, verkställande direktör och övriga som ingår i den s.k. personkretsen. Nu föreslår departementschefen en betydande uppmjukning av dessa regler. Förslaget är i propositionen mycket dåligt motiverat. Det finns ingen som helst redovisning av att nuvarande dispensmöjligheter är otillräckliga. Inte heller har utskottsbehandlingen gett några motiveringar som 75 stöder ett antagande om behov av en lagändring på denna punkt. Den socialdemokratiska gruppen i utskottet anser att den föreslagna uppmjukningen av dispensbestämmelserna delvis kan äventyra syftet med låneförbudet, nämligen att skydda bolagets borgenärer och anställda samt förhindra skatteflyktstransaktioner. På denna punkt har vi följaktligen reserverat oss. När det sedan gäller en utökning av låneförbudets personkrets har departementschefen beaktat de synpunkter som lagutskottet framfört tidigare, nämligen att äktenskapsliknande samlevnad bör likställas med äktenskap vid tillämpningen av låneförbudsbestämmelserna. Propositionens förslag innebär att bestämmelserna kompletteras med det s.k. skatterättsliga familjebegreppet, vilket innebär att äktenskapsliknande samlevnad likställs med äktenskap om de sammanlevande tidigare har varit gifta med varandra eller har eller har haft barn med varandra. I nuläget accepterar vi detta förslag. Men i utskottet har vi föreslagit att låneförbudet i framtiden bör utsträckas till att gälla all äktenskapsliknande samlevnad samt att denna mening skall ges regeringen till känna. Inte ens en så blygsam begäran från den socialdemokratiska utskottsgruppen har majoriteten ansett sig kunna gå med på. Det är svårt att finna någon annan fråga, där ett så begränsat perspektiv fått fälla utslaget i det politiska handlandet. Vi har alltså tvingats till att reservera oss även på denna punkt. Det är ytterligare en sak som måste påpekas. De föreslagna ändringarna i aktiebolagslagen, som vi nu diskuterar, skall träda i kraft den 1 januari 1978. Det är endast 13 dagar kvar på 1977, och under denna tid skall också riksdagens kommande beslut meddelas i Svensk författningssamling. Det är tydligen meningen att svenska folket i detta ärende skall tas med överraskning. Hittills har mig veterligt ingen information lämnats om vad de föreslagna ändringarna innebär. Varken organisationer eller enskilda har fått tillfälle att orientera sig i detta avseende. Det här handlingssättet är märkligt från flera synpunkter. För det första begär departementschefen att riksdagen skall besluta i ärendet under sådana omständigheter. Och för det andra inställer sig frågan: Är detta ärende i nämnt avseende ett undantag, eller är det början till en ny regel? Jag hoppas verkligen att det är fråga om ett undantag. Från vår sida har vi i utskottet protesterat mot denna ordning och även föreslagit ett senare datum för ikraftträdandet, men vi har då upplysts om det nära samband denna proposition har med den större propositionen nr 40 och att en ändring av datum skulle få svåra konsekvenser.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

Nr 56 Herr talman! Var och en som har kommit i kontakt med sådana mindre Lördagen den och medelstora företag som, för att över huvud taget kunna bestå, har 17 december 1977 måst säljas till större företagsgrupper måste i hög grad uppskatta att regeringen nu har föreslagit en viss uppmjukning i låneförbudsreglerna. — De mindre och Det är något förvånande att det största partiet i riksdagen motsätter sig medelstora denna förbättring för de små företag som man i ord säger sig vilja slå företagens utveckvakt om. Därmed nog sagt om den socialdemokratiska reservationen = ling, m.m. Ng Koncernförhållanden har blivit allt vanligare i näringslivet. Självfallet är det därför av största vikt att aktiebolagslagen klart anger vad som är ett koncernförhållande. Anmärkningsvärt nog finns det dock f.n. en betydelsefull oklarhet på denna punkt i lagen. Denna oklarhet har starkt kritiserats av lagrådet, och lagutskottet har nu med anledning av en moderat motion begärt att regeringen skall framlägga ett förslag som undanröjer oklarheten huruvida s.k. 50/50-bolag, alltså bolag som i normalfallet är ägda till hälften var av två företag, skall anses ingå i det ägande företagets koncern eller ej. Utskottet har inte på förhand velat ange någon lösning på problemet. Men det måste sägas att det fordras starka nytillkommande skäl för att man skall anse att 50/50-bolag skall ingå i ett koncernförhållande. Mot en sådan definition av koncernbegreppet talar många skäl. För det första: Att räkna 50 50 bolag inte skall anses som koncernbolag. För det tredje: Låneförbudsreglerna i aktiebolagslagen kan i vissa avseenden kringgås om 50 50 bolag. Ytterligare argument till stöd för denna uppfattning skulle kunna anföras, men med tanke på den korta tid som står kammarens ledamöter till buds denna eftermiddag nöjer jag mig med de nu anförda fyra argumenten. Herr talman! I reservationen 3 begär Inger Lindquist och jag att regeringen skall utarbeta förslag till regler om emission till underkurs. Låt mig här endast säga att detta krav på införande av ytterligare en finansieringsform sedan kravet första gången framfördes 1975 har fått än större fog för sig. Inte mindre än 24 företag på börsen har under året noterats under pari. Åtminstone för denna företagsgrupp har det inte funnits någon möjlighet att placera en nyemission på börsen. Inger Lindquist och jag begär nu inte ett omedelbart ställningstagande från riksdagen i denna fråga. Vi säger att regeringen i samband med översynen av koncernbegreppet bör pröva också denna fråga och lägga fram förslag till regler om underkursemission. Detta är inte bara en sakligt ” välgrundad utan också en mycket moderat hemställan. Därför yrkar jag bifall till reservationen 3. I övrigt tillstyrker jag utskottets hemställan.

Herr talman! I det småföretagarpaket som vi just nu behandlar ingår också förslag till vissa förändringar i aktiebolagslagstiftningen. Dessa har tidigare redovisats av lagutskottets vice ordförande. Men Lennart Andersson inledde sitt anförande med en historisk del, där han försökte göra gällande att de ändringar i lagen som nu föreslås skulle vara dåligt motiverade och äventyra syftet med de beslut som tidigare fattats på området. Jag vågar påstå att så ingalunda är fallet. Det förslag till uppmjukning av bestämmelserna om dispens från låneförbudet mot vilket den socialdemokratiska delen av utskottet har reserverat sig är ingalunda av den karaktären att det kan medföra några äventyrligheter. Vi är inom utskottsmajoriteten klart medvetna om att man måste ha en fortsatt noggrann granskning, men vi menar att ytterligare möjligheter till dispens skall finnas när undantag ”är påkallat av särskilda omständigheter”, som det står i den nya lagtexten. Jag är övertygad om att det med den granskning som skall göras av länsstyrelserna fortfarande kommer att vara väl sörjt för att dessa dispenser icke missbrukas. Martin Olsson kommer att redogöra för låneförbudets personkrets liksom för utskottets ställningstagande i frågan om emission till underkurs. Som tidigare nämndes innehåller propositionen också förslag till ändring beträffande redovisningen av koncernförhållandena. Utskottet har emellertid med anledning av motionen 160 och resonemang i samband med den hearing som hölls inför utskottet kommit fram till att man i stället skall göra en allmän översyn av koncernbegreppet som sådant. I väntan på en sådan allmän översyn har vi inte ansett det nödvändigt att man förändrar de nuvarande reglerna beträffande koncernredovisning i 11 kap. 118. Beträffande ikraftträdandet har jag inte någon i förhållande till vice ordföranden avvikande uppfattning. Det framgår också av utskottets enhälliga skrivning att vi anser det otillfredsställande från principiella utgångspunkter att en ny lagstiftning skall träda i kraft med endast kort eller, som i detta fall, nästan obefintligt varsel. Men som Lennart Andersson sade kom vi så småningom överens om att det var svårt att i det här fallet bryta ut en så väsentlig del ur ett stort paket. Med anledning av vad jag här har anfört ber jag, herr talman, att få yrka bifall till lagutskottets hemställan i dess betänkande nr 8 på samtliga punkter.

Herr talman! Jag har haft tillfälle att delta i behandlingen av propositionen 40 såväl i näringsutskottet som i skatteutskottet, och jag vill här närmast ta upp några synpunkter utifrån näringsutskottets synvinkel. Det har omvittnats av andra talare att jag har haft många kontakter Nr 56 med näringslivets företrädare och dess organisationer, och jag vill här Lördagen den ge uttryck för några reaktioner med anledning av det här s.k. småfö 17 december 1977 retagspaketet, som jag har fått del av vid dessa sammankomster och kontakter. De mindre och Till att börja med har vi kunnat konstatera att man från den mindre medelstora och medelstora företagsamhetens sida har mottagit regeringens marke = företagens utveckrade intresse för de här frågorna på ett mycket positivt sätt. Redan strax ling, m.m. efter tillträdet förklarade regeringen att den skulle arbeta fram en småföretagsproposition. Vad som ytterligare är värt att notera är att regeringen då tog kontakt med företrädare för dessa grupper och vederbörande organisationer, såväl de fackliga som företagarnas egna organisationer. Också detta har mött stor förståelse och sympati från det hållet. Man har alltså fått påverka och lägga fram förslag i den riktning man vill ha regeringens åtgärder utformade. Det är klart att — som Nils Erik Wååg påpekade — regeringens förfaringssätt gav upphov till stora förväntningar på denna proposition, men jag måste ändå säga att i stort sett har dessa förväntningar infriats. Det finns några punkter där man har varit mycket kritisk i något avseende, men det har mera gällt detaljer. I fråga om de stora förslagen har denna proposition mottagits mycket positivt. Vad jag i likhet med många andra här särskilt vill betona är värdet av att regeringen nu har deklarerat att den skall lägga fram ett näringspolitiskt program i stort. Denna del är det första steget. Regeringen har därmed understrukit det värde samhället sätter på de mindre och medelstora företagen i näringspolitiken. Regeringen kommer alltså att i flera steg lägga fram förslag om åtgärder med anledning av strukturförändringar i samhället och förslag om ökad satsning på forskning och utveckling. Dessa förslag mynnar sedan ut i ett näringspolitiskt program som är utlovat till våren nästa år.

Man har också anledning notera att det här greppet är ett inslag i strävandena att motverka maktkoncentration och att stimulera konkurrensen, och det är mycket viktigt när man nu av andra skäl måste se en viss koncentration ske på andra områden av näringslivet. Jag tror att denna proposition kommer att ha sin betydelse för att skapa den framtidstro för företagen som ju ändå är grundläggande för att de skall våga investera och planera på längre sikt. Jag tror också att det är viktigt för att skapa intresse hos unga människor att ägna sig åt företagsamhet. Jag vill också framhålla det som sägs i propositionen, nämligen att man kommer att ägna stor uppmärksamhet åt information, inte bara 79 till företagargrupperna utan information till allmänheten om företagandets villkor. Det är enligt min mening nödvändigt för att åstadkomma långsiktiga satsningar och företagarvilja att man verkligen skapar ett positivt klimat, där den stora allmänheten är medveten om den roll som denna företagargrupp spelar för samhällets olika områden, inte minst för näringslivets tillväxt och för sysselsättningen. Ett av de viktigare inslagen i den här propositionen är att företagareföreningarna byggs ut till utvecklingsfonder. Jag har haft nöjet att tillhöra den utredning som ligger bakom regeringens förslag och som här tidigare apostroferats i olika sammanhang. Regeringen har tagit ett längre gående grepp än vad vi i utredningen vågat. Vi diskuterade faktiskt utvecklingsfonder och utvecklingsbanker men fann att det inte låg inom ramen för utredningsdirektiven. Jag tycker det är en framgång att regeringen tagit ett ytterligare steg. Och det innebär en stark tro på decentraliseringen att man erbjuder de folkvalda landstingen att ha huvudansvar för den regionala utvecklingen i länen. Jag ser det som en stor framgång för de idéer som vi utvecklat här många gånger tidigare. Att man kallar dessa nya organ för utvecklingsfonder tycker jag — i motsats till Rune Johansson — är positivt. Vi hade namnfrågan uppe i utredningen. Vi tyckte inte att företagareföreningar som namn var adekvat, men vi fann då inget bättre med hänsyn till de namn av olika slag som redan var upptagna. Vi stannade för vårt förslag bl.a. för att uppehålla de upparbetade kontaktvägarna till målgrupperna. Men när nu regeringen går ett steg längre och bygger ut dessa företagareföreningar till utvecklingsorgan och ger dem egna resurser genom regionalisering av statens hantverksoch industrilånefond och statens utvecklingsfond är det befogat att kalla dem utvecklingsfonder. Jag kan inte förstå den reservation som tagit upp denna fråga, där man menar att det skulle innebära att man skjuter företagsservicen i bakgrunden. Tvärtom måste ju ett utvecklingsorgan spela med alla medel för att skapa utveckling i näringslivet i ett län. Jag tycker alltså att detta är riktiga grepp, som jag helt tillstyrker. Ett stort steg i den här frågan, som redan diskuterats av skatteutskottets ledamöter men som jag ändå finner anledning att understryka värdet av, är den fortsatta strävan man här visar att lindra beskattningen av det kapital som arbetar i företagen. Det är framför allt två problem som här gör sig gällande. För det första dränerar nuvarande regler företagen på likvida medel. Och för det andra gäller beskattningen, i motsats till vad som sagts här tidigare, även många små företag. Företag med 25 anställda måste rimligen ha ett kapital på låt oss säga 400 000 kr. Där kommer en nyinvestering att enligt gällande regler innebära ett krav på 10-procentig avkastning bara för att kunna erlägga förmögenhetsskatten. Och för ett företag som i medeltal har 50 anställda blir avkastningskravet för kommunalskattens erläggande uppåt 20 26. Det visar att det är nödvändigt med en ändring, bl.a. för att skapa god investeringsvilja. Något som mött mer kritik ute i näringslivet är — förutom styrelse frågan, som diskuterats här — att resurserna befaras bli otillräckliga, inte Nr 56 minst med hänsyn till inflationen och särskilt i jämförelse med de anslag som riksdagen nu anvisar för branschstöd av olika slag. Då blir det fråga om småpengar här, har det framförts från många håll. Man tycker också att de insatser för att stödja exporten som föreslås = De mindre och är alltför begränsade. Där hade man väntat sig större insatser. Jag tycker medelstora nog att man kan konstatera att detta ändå är en avsevärd början. Det = företagens utveckär ju höjningar av anslagen med 50 96 i förhållande till innevarande år, — ling, m.m. och nya medel ställs till förfogande för utlåning. Om dessa pengar nu används väl och effektivt så kan man också, tror jag, räkna med att riksdag och regering ser till att det kommer nya pengar därefter. Så några synpunkter som inte har anförts tidigare i anledning av reservationerna. Jag vill understryka vad utskottet här har sagt om förslaget att flytta ut statens utlåningsfond till föreningarna. Jag arbetar själv i en förening i ett område som tillhör det allmänna stödområdet i Gävleborgs län, och jag måste se det här som en mycket positiv åtgärd. För det första innebär förslaget en decentralisering. Det är inte så att man strör ut gruset överallt på vägen, som här har sagts tidigare. I stället fyller man igen även de gropar i vägen som ligger längre bort från huvudstaden. Det har visat sig att den här fonden, naturligt nog på grund av den nära kontakt som kan skapas med ett sådant organ, i första hand utnyttjas av områdena kring Stockholm. Jag tror att en regionalisering kommer att innebära att man får en mängd nya uppslag och att man i själva detta utvecklingsarbete kommer att få en bättre handläggning genom närkontakten mellan utvecklingsfonden och människorna ute i länet än vad som nu är fallet. Det behöver inte bli några försämringar. Vad gäller kapitalet har ju föreningarna möjlighet att samarbeta med Investeringsbanken, vad som här har sagts om behovet av ökade medel bör därför kunna tillgodoses. För det andra bör STU kunna svara för den samordning som här har efterlysts. Det finns ju möjligheter att organisera STU så att den ledning och samordning som finns på statens utvecklingsfond kommer att tilllämpas inom STU. Därmed vinner man två syften: man får en effektiv ledning och samordning, samtidigt som man sprider mycket större resurser ut över landet. Reservationen 3 tar upp samrådet mellan huvudmännen. Jag finner det ganska naturligt att man, när det nu blir två huvudmän, inte förlägger samrådsorganisationen till den ena huvudmannen, industriverket, utan att man här skapar ett särskilt organ med representanter för båda huvudmännen och för andra intressen i detta sammanhang. Inte minst skall detta organ få överta en del av de uppgifter som Företagareföreningarnas förbund tidigare har haft, och jag anser det vara positivt att man får en viss fortsättning av det arbetet. Vad gäller reservation nr 7 är jag förvånad över att den reservationen har väckts. Det lär inte finnas någon motion som tar upp denna fråga —- vissa synpunkter när det gäller stöd till kommunägda lokaler. Man 81 vill alltså här ha en föreskrift om att minst hälften av lokalytan skall vara uthyrd innan kommunen får sätta i gång och bygga. Jag tycker att detta är en helt kommunal angelägenhet. Det är kommunen som får ta ansvaret för driften, och det är ju fråga om små lokaler. Jag tycker att kommunerna skall och kan klara detta. Till sist skulle jag vilja säga några ord om ett par motioner från Gävleborgsbänken — från flera partier, även socialdemokraterna. Vi har bl.a. anfört synpunkten att när man nu fördelar statens hantverksoch industrilånefond ut över länen, så konserverar man givetvis därigenom ett mycket ojämnt utnyttjande av fondens medel. Vi har i Gävleborgs län fäst uppmärksamheten på detta, kanske främst av den anledningen att vi ligger näst lägst när det gäller utnyttjande av dessa resurser. Sedan skall ju denna fond vara revolverande. Amorteringar och räntor skall alltså gå tillbaka till fonden. Man konserverar då den ojämna fördelningen. Vi har sagt att det finns en mängd synpunkter som man här måste ta hänsyn till: länens olika industrialiseringsgrad, förvärvsgraden, aktiviteten från näringslivets sida, föreningarnas möjligheter att göra insatser. Det är många faktorer som måste tas med, och det förutsätter vi kommer att ske i framtiden. Utskottets skrivning på den här punkten är sådan att vi kan anse oss nöjda. Det skulle finnas skäl att erinra också om socialdemokraternas motion nr 190. Jag skall inte förlänga debatten nämnvärt, men jag finner det märkligt att socialdemokraterna när de deklarerar att de har stort intresse för gruppen mindre och medelstora företag ändå för in en diskussion om att den gruppen egentligen inte har det sämre än andra delar av näringslivet. På ett par sidor radar man upp siffror som visar hur bra just den här gruppen har det. Det har redan framhållits här hur ojämn statistik man tagit fram. Man bortser från de allra minsta företagen med upp till 50 anställda. Jag skulle vilja rekommendera motionärerna att läsa den skrift som statens industriverk på uppdrag av företagareföreningsutredningen i fjol gav ut om de mindre och medelstora företagens kapitalförsörjning. Där konstateras t.ex. att de mindre företagens soliditet ligger på 22 96, medan man i motionen säger att den ligger på 46 96, vilket måste vara fel. Dessutom har man i motionen valt de goda åren 1975 och 1976. Man måste ifrågasätta den här argumenteringen. Om det vore lika bra för småföretagen som för andra skulle jag vara nöjd. Det viktigaste är väl emellertid att man framöver kan bygga ut den sektorn. Vi har ju behov av ökad sysselsättning. Därför är det viktigt att bortse från det som möjligen har varit och satsa på att bygga ut den här sektorn för att därmed ge ökad sysselsättning.
Herr talman! Johan Olsson har gett uttryck för något av julfröjd över det nya grepp, som propositionen innebär. Därtill skall bara sägas att initiativet och direktiven till utredningen, i vilken också Johan Olsson medverkat — jag skulle ha sagt det tidigare — har kommit från den gamla, socialdemokratiska regeringen. Den nya regeringen, som Johan Olsson = Nr 56 är advokat för, har lagt till ett par saker, de två som är äventyrliga: decentraliseringen av fonden och skapandet av en styrelse som — i varje fall enligt bestämmelserna — inte blir tillräckligt representativ. Det är vad vi ser allvarligt på. De mindre och Sedan har ju Johan Olsson berört namnfrågan. Den har vi ägnat tillmedelstora räckligt mycket tid åt i dag, tycker jag. företagens utveck I övrigt har nog Johan Olsson skäl att vara litet ängslig för att inling, m.m. dustriverket — vi är ju båda styrelseledamöter där — kommer att hamna i någon sorts dubbelkommandosituation och att det blir knepigt med den centrala byråkratin med den ordning som föreslås i propositionen.
Herr talman! Jag har i mitt tidigare anförande sagt att jag är positiv till förslaget när det gäller småföretagens utveckling — det är självklart att jag är det. Men det finns ett par skönhetsfläckar. När Johan Olsson uttalar glädje över att man slaktar statens utvecklingsfond utan att det under en viss period finns något annat i stället, bör Johan Olsson göra klart för sig att statens utvecklingsfond kommer in i sista skedet. När det gäller en innovation eller när en företagare vill ha hjälp att ta fram en idé är vägen följande: Först vänder man sig till företagareföreningen, som kopplar in innovatören till STU. När den processen är klar kommer utvecklingsfonden in för att hjälpa till med pengar till prototypen. Fram till den 1 juli nästa år är fonden verksam, men därefter skall de blivande fonderna ta över funktionen att stötta upp med pengar. I propositionen föreslås en gräns på 500 000 kr. Det kommer att innebära att flera stora projekt ramlar åt sidan. Johan Olsson talar om att STU skall stå för den övergripande planeringen. Det ingår självfallet inte i STU:s verksamhet, eftersom STU enligt regleringsbrevet inte har möjlighet att gå in med pengar när det gäller prototyper till större projekt. Jag sade i mitt tidigare anförande: Nog hade det varit rimligt att vänta med slakten av statens utvecklingsfond till dess STU-kommitténs betänkande har blivit remissbehandlat. Då hade man kunnat ta hänsyn till vad en eventuell proposition kan komma att innehålla.
Herr talman! Det gör mig ont att diskutera med Sven Andersson. Vi har samarbetat mycket bra i utredningen och även i övrigt. Men jag vill fästa uppmärksamheten på att det inte på något sätt skulle vara främmande för utvecklingsfonderna att gripa sig an uppgifter i det skede som han här nämner. Jag kan inte se att det finns någonting som hindrar att man på länsnivå tar sig an de problemen. Jag tror att de föreslagna åtgärderna kommer att medföra att vi får ställa ökade resurser till förfogande för utvecklingsarbetet i alla skeden. Det tror jag är viktigt. Det har vidare påståtts att det under ett halvår blir på det sättet att 83 en del ärenden faller mellan stolarna. Men det står i propositionen att statsrådet Johansson avser att återkomma till de övergångsfrågor som kan uppkomma i samband med att verksamheten i statens utvecklingsfond överförs till de nya stiftelserna. Det bör därför ankomma på regeringen att fastställa slutlig tidpunkt när utvecklingsfondens verksamhet i sin nuvarande form skall upphöra. Det bör alltså inte vara någon risk för att någonting ramlar mellan stolarna! Herr Wååg har fört fram den synpunkten tidigare att det är den gamla regeringen som har tillsatt utredningen och att det är den gamla regeringen som har inrättat företagareföreningarna på sin tid. Jag tror att Gävleborgs företagareförening sprang fram lokalt ur sysselsättningsproblem på 1930-talet. Det initiativet ledde sedan till att regeringen så småningom tog upp dessa frågor. Det är bra, och det kan vi glädja oss åt gemensamt. Vad sedan gäller industriverket, där vi båda är ledamöter i styrelsen, tror jag att vi kan påverka möjligheten att successivt lösa problemen i samförstånd. Vi skall inte se det här som prestigefrågor. Jag tror att regeringens grepp är ett framsteg. Det gäller att anpassa industriverket och andra organ så att åtgärderna följs upp på ett rimligt sätt. Jag tror att det skall lyckas.

Herr talman! Det finns flera skäl att uttala tillfredsställelse över den här propositionen om den mindre företagsamheten. Personligen skulle jag vilja prioritera tillfredsställelsen utifrån sysselsättningssynpunkten. Hälften av alla anställda i näringslivet är i dag sysselsatta i denna del av företagsamheten. Ur sysselsättningssynpunkt är det därför ytterst angeläget att goda arbetsförutsättningar skapas för en så dominerande del av vårt samhällsliv som denna. Det blir tyvärr sällan den uppmärksamhet kring sysselsättningssvårigheterna i de många små företagen som det blir kring sysselsättningsproblemen i de få stora företagen. Regeringen har med den här propositionen redovisat en kursändring som det finns all anledning att hysa stora förhoppningar inför men som också i praktisk uppföljning kräver kontinuerlig uppmärksamhet. Propositionen innehåller nämligen inte bara de konkreta förslag i olika avseenden som debatten naturligtvis i första hand kommit att handla om. Vi får inte glömma bort de analyser och de resonemang och, som följd därav, de intentioner för det fortsatta arbetet för den mindre företagsamheten som återfinns i propositionen.

Om vi befriar . De mindre och dessa företag från mycket av de utvecklingshinder som hämmat dem <: medelstora kommer vi framöver att kunna öka produktionsvolymen och sysselsätt — företagens utveckningen, vi kommer att kunna öka produktiviteten liksom produktut = ling, m.m. vecklingen och innovationsverksamheten. Vi kommer också att förbättra våra förutsättningar att öka exporten liksom förutsättningarna för hemmaindustrin, som har att konkurrera med importen. För vår samhällsekonomiska balans är det ett väsentligt steg som tas med propositionens förslag men också med den allmänna kursändring i näringspolitiskt avseende som propositionen är ett uttryck för. Det är mot bakgrund av denna näringspolitiska kursändring som vi skall se de konkreta enskilda förslagen i propositionen. I de fall där frågetecken har redovisats måste vi naturligtvis med uppmärksamhet följa utvecklingen. Syfte och målsättning bör det inte råda något tvivel om. Det är i den praktiska uppföljningen som alla krafter nu måste sättas in för att i verkligheten åstadkomma vad som har varit syftet. Med all rätt har stor uppmärksamhet riktats på de förslag i propositionen som berör företagens kapitalbeskattning. Den hittillsvarande kapitalbeskattningen har i många fall haft till följd att den mindre företagsamheten utsatts för extra påfrestningar som inte drabbat de stora och börsnoterade företagen. Så kan det naturligtvis inte få fortsätta, om vi beaktar att hälften av dem som får sin försörjning i vårt näringsliv får det just från dessa mindre företag. Med den utvecklingskraft som de mindre företagen ofta har inneboende men som de hindras att förverkliga är det slöseri med resurser och förutsättningar att icke börja en nedtrappning av det utvecklingshinder som kapitalbeskattningen utgjort. För tryggandet och utvecklandet av vårt framtida välstånd är det en självklarhet att vi genast måste påbörja detta arbete. Det är i avvaktan på mera omfattande reformer i denna riktning som dessa åtgärder att lindra beskattningen av det kapital som arbetar i våra småföretag föreslås. Det är på sina håll rent groteska förhållanden som uppstått. Betalningen av förmögenhetsskatt på kapital som arbetar i företagen har förutsatt så stora löneuttag att det blivit en belastning som äventyrat företagens framtida drift. Detta missförhållande, som regeringen med sin proposition börjat undanröja, skall ses mot bakgrunden av den dominerande roll som den mindre företagsamheten spelar för inte minst tryggandet av sysselsättningen i vårt land. Låt detta vara en första inledande konkret åtgärd för att ge oss ett nytt näringspolitiskt klimat, vilket är det långsiktiga syftet med föreliggande proposition! Herr talman! Jag yrkar bifall till föreliggande utskottsförslag.